Herr talman! Herr Helén ställde två konkreta frågor. På den första, om energirådets offentlighet, kan jag svara honom att vi har tänkt att finna former för offentlighet och håller på att fundera på de rent praktiska omständigheterna: lokal, bord, placering och sådant. Den andra frågan gällde aktiebolagslagen. Det förslag vi nu har lagt fram är en teknisk uppfräschning av den nuvarande lagen. Det kommer självfallet i framtiden att behövas en ny aktiebolagslag. Vad vi bör avvakta är det reformarbete som försiggår, försöksverksamheten med styrelserepresentanter och en ny arbetsrätt. Det är bättre att vänta på detta än att få en halvdan aktiebolagslag om man nu försöker göra ett nytt provisorium. Men i sak skall vi självfallet ha en ny aktiebolagslag. Sedan måste jag tyvärr säga att herr Helén totalt missuppfattade mitt huvudanförande om energipolitiken. Jag hoppas han läser det en gång till. I botten för hela mitt resonemang låg ju avsikten att hålla nere förbrukningen, det måste vara huvudlinjen. Om vi har haft en ökad energiförbrukning på 4,5-5 procent per år samt en ökad elförbrukning på 7-8 procent och kan pressa ner detta till 2 procent per år genom en mycket aktiv sparpolitik så är det sannerligen inte någonting att förakta. Men vad jag ville tillföra diskussionen var vad alla seriösa bedömare väl ändå har kommit fram till, nämligen att det behövs en bromssträcka för en sådan sparpolitik om den inte skall få mycket negativa konsekvenser för levnadsvillkoren. Man behöver alltså ta tid på sig. Hur herr Helén kunde dra slutsatsen att jag anser energisparandet vara en marginell företeelse förstår jag inte. Men jag hoppas att han läser mitt anförande en gång till och kommer på bättre tankar. I och för sig tycker jag att det är positivt att han själv mycket målmedvetet går på den linjen. Vi kommer, det kan jag också svara herr Fälldin, självfallet att hela tiden överväga de ekonomisk-politiska åtgärder som kan vara ägnade att främja en lägre förbrukning av energi. Det finns sådana inslag i det paket som lades fram i går, men där får man tänka litet djupare. Herr Fälldin talade om olika ting. Jag skall ta upp hans skattepolitiska resonemang som fascinerade mig. Han sade: Vi är emot höjningen av socialförsäkringsavgiften med 1,4 procent för den innebär en sådan belastning på företagen. Det orkar de inte med. Men i så gott som samma andetag säger herr Fälldin att dessa 1,4 procent skall löntagarna i stället få i löneökning. Då är det precis lika stor belastning på företagen. Sedan säger herr Fälldin att man för att täcka den här skattesänkningen är tvungen att klippa till företagen dels med en höjning av bolagsskatten, dels med en höjning av energiskatten till en sammanlagd kostnad av 900 miljoner kronor för att ekvationen skall gå ihop. Det betyder att medan vi och folkpartiet belastar företagen med en socialförsäkringsavgift som kostar dem 1 800 miljoner kronor, så vill herr Fälldin belasta samma företag med löner och skatter till ett sammanlagt belopp av 2 700 miljoner kronor. Jag vill inte på något sätt diskutera huruvida detta är rimligt eller inte. Jag bara konstaterar detta faktum och att det stämmer väldigt illa med centerns annars förda resonemang om att man gynnar företagen —- inte minst de små och medelstora — och allt det andra vi brukar få höra. Faktum är att ni klipper till företagen med 900 miljoner kronor till för att kunna betala pensioner och skattesänkningar. Det är nästan lika intressant när det gäller avdraget för sjukförsäkringen. Det kostar 1600 miljoner kronor, och även om de kostnaderna inte blommar ut förrän 1976/77, skall dessa kostnader täckas på något sätt. Skall då återigen företagen stå för kostnadstäckningen genom en ökad arbetsgivaravgift eller socialförsäkringsavgift eller genom en ökad mervärdeskatt? Det är något som vi ändå måste resonera om, eftersom ni glädjande nog klart har sagt ifrån att dessa kostnader på något sätt måste betalas. Man har räknat med det här avdraget, det är ju en princip, säger herr Fälldin. Men det är faktiskt ingen princip. Jag har roat mig med att forska i hävderna. Vi har avskaffat sådana här avdragsrätter förut. Det gäller t.ex. rätten att vid deklarationen dra av folkpensionsavgiften och kommunalskatten. Dessa avdragsrätter ersattes med andra skattereformer.

Jag har funnit anledning att särskilt uppehålla mig vid fördelningsaspekten. Det är riktigt, herr Helén, att det här inte rådde någon enighet mellan löntagarorganisationerna, vilket jag inte heller har påstått. Det var därför som skatteberedningen lämnade ett förslag, i vilket det inte gick att utläsa vad man förordade. Löntagarorganisationerna satt och passade gentemot varandra och överlät hela frågan till regering och riksdag. Vi sade oss att när man på LO-sidan accepterade dessa TCO-vänliga skatteskalor, om jag så får uttrycka mig, var det rimligt att man ur fördelningssynpunkt följde arbetarsidans önskemål i fråga om rätten till avdrag för sjukförsäkringsavgiften. Det skulle annars trassla till möjligheterna för en samordnad lönerörelse, och det skulle upplevas som en orättvisa av dem som företräder de lågavlönade. Det är alltså helt odramatiskt ett löfte som jag ur fördelningssynpunkt har givit LO. Man kan alltså ha olika meningar om lämpligheten därav, men det blir mycket värre när verklighetsbeskrivningen står så på kant som den gjorde i herr Fälldins anförande. Han säger att denna avdragsrätt ger den som tjänar 20 000 kronor om året 190 kronor — pengar som varken centerpartiet eller någon annan har angivit någon täckning för. Den som tjänar 30 000 kronor får 270 kronor, och det utgör en tredjedel av vad han får i skattesänkning. Men herr Fälldin stannade visligen vid dessa inkomstklasser i sitt resonemang. Hade han fortsatt att knapra sig upp i inkomstlägena tillräckligt långt hade han kommit upp till ett avdrag på 830 kronor, ett avdrag som då skulle utgöra närmare två tredjedelar av skattesänkningen. Man måste fråga sig: När nu centern säger att man skall ha en låginkomstprofil på 1976 års skattereform och försöker muta in sig som speciellt låginkomstvänlig, är det då det här ni menar med låginkomstprofil? Är det er definition på en låginkomstprofil att den som tjänar 20 000 kronor skall få dra av 190 kronor i sjukförsäkringsavgift, medan den som tjänar 150 000 kronor skall få göra ett avdrag på ca 830 kronor? Är det låginkomstspolitik?

Herr talman! Först några ord om avdragsrätten. Statsministerns och mina siffror stämmer överens, så det kan inte vara något fel på verklighetsbeskrivningen. Verkligheten är alltså att det man var överens om i allmänna skatteberedningen innebär för 20 000-kronorsinkomsttagaren en skattelättnad på 619 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor blir skattelättnaden 2028 kronor. Det överraskade mig något att statsministern så kategoriskt sade att det var omöjligt att korrigera preliminärskattetabellerna med hänsyn till att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften tagits bort. Den utgör i den här serien i genomsnitt, med små procentuella variationer, en tredjedel av skattelättnaden. Att det inte skulle gå att ta hänsyn till det i preliminärskattetabellerna överraskar mig som sagt. Men det är en fråga av mera teknisk natur. Statsministern säger att 20 000-kronorsinkomsttagaren för nästa år får en lättnad på 619 kronor. Men därav är 190 kronor en skattekredit, för om två år skall denna skattebetalare erlägga så mycket mer i skatt. Statsministern skakar på huvudet, men så måste man rimligtvis resonera eftersom den sjukförsäkringsavgift som han har erlagt under det senaste året då inte skulle få dras av. Om den här borttagna rätten att dra av sjukförsäkringsavgiften inte någon gång kommer att betyda att den utlovade skattelättnaden urholkas, fattar jag inte varför statsministern över huvud taget tar upp problemet. När man har räknat fram de 619 kronorna har ingen förutsett den princip som regeringen nu framlägger och som minskar skattelättnaden. Av de 619 kronorna får man nämligen betala tillbaka 190 kronor eftersom beloppet nu inte är inbakat i preliminärskattetabellerna. Statsministern sade ju i sitt huvudanförande att detta kommer vid en senare taxering att påverka skatteutfallet för den enskilde. Det återstår då för statsministern att förklara varför mitt resonemang är felaktigt.

Statsministerns uppläggning måste innebära att man faktiskt får en skattelättnad under 1975, men en del av denna är skattekredit därför att två år senare skall man återbetala 130, 190, 290 kronor osv. genom att det då inte är möjligt att göra avdrag för sjukförsäkringsavgiften. Statsministern får visa varför det resonemanget är felaktigt. Så till frågan om centerns skatteförslag. Får jag fråga: Bestrider statsministern att återhållsamhet med löneskatter och med arbetsgivaravgifter ökar det möjliga löneutrymmet? Bestrider statsministern detta eller vill statsministern gå med på att det förhåller sig så? Nästa fråga: För vilka företag är den här typen av avgifter svårast att bära om man också skall kunna tillgodose rimliga löntagarkrav? Är de svårare att bära för företag med dålig lönsamhet eller för arbetskraftsintensiva företag, eller hävdar statsministern att de är svårare att bära för företag med hög lönsamhet om man samtidigt vill tillgodose rimliga löntagarkrav? Om statsministern hävdar att ett sådant här samband inte finns, behövde vi egentligen inte ha några bekymmer när det gäller att förse statskassan med nödvändiga medel framöver. Om statsministern hävdar att det sambandet inte finns, har vi en kungsväg att skaffa staten inkomster. Det är därför som vi säger att det ur de mindre lönsamma eller arbetskraftsintensiva företagens synpunkt är mycket viktigt att ta till vara varje möjlighet att begränsa höjningen av löneskatter och arbetsgivaravgifter. Vidare har jag inte fått något svar på den mycket väsentliga frågan: Vad har statsministern och regeringen emot att beskattningen av näringslivet också har bärkraftsprincipen som grund? Vad har statsministern emot att man lägger bördan på de företag som bevisligen har goda möj ligheter att bära den? Jag är verkligen road av statsministerns svar på den frågan.

Herr talman! Statsministerns senaste inlägg vittnade om den skattefilosofi som regeringen och socialdemokraterna har gjort till sin. Alla skattesänkningar skall alltså täckas på något sätt. Det måste innebära att det för regeringen är helt otänkbart att någonsin sänka skattebördan totalt sett. Om man har den filosofin att varje åtgärd som man vidtar och som kan bringa ned skatterna skall motsvaras av skattehöjningar på annat sätt kommer skattebördan att ligga på den höga och stigande nivå som vi har haft under mycket lång tid. Det är tydligen alldeles otänkbart för statsministern och regeringen att över huvud taget reflektera på att man kan skapa ökat utrymme för att verkligen sänka skatterna genom rationaliseringar och besparingsåtgärder eller på att man, ännu hellre, kan utnyttja en god konjunktur eller stimulera konjunkturen för att på det sättet få utrymme för skattesänkningar. Och därmed, herr statsminister, är vi tillbaka igen vid de senaste årens resonemang om ”de förlorade åren”. Sverige låg då i botten i förhållande till de med oss jämförbara länderna ute i Europa. Under de åren förlorade vi bortåt 20 miljarder kronor, 20 miljarder som vi kunde ha använt för att klara upp problem som vi har här hemma — eftersatta gruppers problem —- och för att ge människorna skattesänkningar och för att sätta fart på ekonomin. Är det alldeles otänkbart för regeringen att någon gång föra ett sådant resonemang? Jag tror att skattebetalarna och löntagarna skulle vara mycket intresserade av att få del av en positiv framtidssyn i det här hänseendet från socialdemokraternas håll. Beträffande sedan avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften vidhåller jag att det är fråga om ett klart löftesbrott. Skatteutredningens majoritet utgick från att avdragsrätten skulle bibehållas. Varför skulle annars två socialdemokrater och en kommunist ha reserverat sig i utredningen för att avskaffa avdragsrätten? Statsministern säger att man måste täcka det belopp en bibehållen avdragsrätt kostar. Visst kan man fatta beslut om att avskaffa rätten till avdrag. Men då skall man också kompensera skattebetalarna för borttagandet. Så har skett tidigare när man vidtagit motsvarande åtgärder. I skatteutredningens betänkande fanns dock inga resonemang om att avskaffa avdragsrätten och därför ingen tanke på kompensation härför. Alla utgick från att avdragsrätten skulle bibehållas. Det finns för övrigt ett prejudikat i detta avseende. När 1970 års stora skatteomläggning genomfördes förelåg en parallell. Då avskaffades avdragsrätten för hemmamakes sjukförsäkringsavgift, som erlades av den andra maken. Den senare fick ändå vid 1972 års taxering eftersläpande avdragsrätt för makens sjukförsäkringsavgift avseende år 1970. Det finns alltså en klar parallell, och man borde också ha tillämpat ett motsvarande förfaringssätt nu. Då hade det inte varit fråga om något löftesbrott. Och jag skulle inte ha behövt beskylla regeringen för ett sådant. Det var vidare tråkigt att regeringen inte tog upp det problem som är alldeles överhängande för oss i dag, nämligen vilken konjunktursituation vi kommer att befinna oss i nästa år. Hur bedömer man inom regeringen möjligheterna att komma till rätta med den prisstegringsvåg som innebär att Sverige på två år får räkna med höjda priser med i runt tal 20 procent? Jag kan försäkra statsministern att löntagarna är intresserade av detta. Den uppgiften borde statsministern och hans regering engagera sig i lika mycket som i fördelningsfrågan i vad gäller skatteavdragen.

Herr talman! Statsministern gav mig två i stort sett mycket bra svar på direkta frågor. Den första gällde offentligheten kring energirådets stora utfrågning i slutet på månaden. Jag hoppas nu bara att det då inte skall bli lika krångligt med borden som vid Parisförhandlingarna utan att överläggningarna skall kunna genomföras. I den andra frågan, om aktiebolagslagen, har vi självfallet samma syn, nämligen att det är värdefullt att avvakta resultaten av försöksverksamheten och förslagen från arbetsrättsutredningen. Men det viktiga är naturligtvis att den utredning som så småningom skall tillsättas får tid på sig att samla in material och slipper arbeta under tidspress. Jag tycker att vi har rätt att från folkpartiet påminna om att vi tog upp detta redan 1969. Vi motionerade vid 1971 och 1972 års riksdagar om en utredning, och löntagarorganisationerna har rest samma krav. Det är alltså en fråga där tiden borde vara mogen för tillsättande av en utredning, som börjar med materialinsamling och sedan utarbetar ett förslag till en ny aktiebolagslag. På den tredje punkten fick jag ingen reaktion, beroende på att statsministern i detta läge har nästan lika ont om tid för sina inlägg som vi andra. Det gällde u-landsavsnittet, där jag menar att teori och praktik måste svara mot varandra. Vi måste nu slutgiltigt uttala om vi tänker uppnå enprocentsmålet detta år. Det är fråga om 500 miljoner kronor. Sedan vi diskuterade denna fråga i maj har riksrevisionsverket räknat upp statskassans tillgångar med mellan 600 och 700 miljoner kronor på grund av höjd moms. I fråga om avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften vill jag hävda att det nog är fel att dra parallellen med kommunalskatteavdraget. När detta avdrag avskaffades genomfördes samtidigt en mildring i skatteuttaget, vilken balanserade denna åtgärd. När det till sist gäller energifrågan är det självfallet mycket dystert om jag varken kan läsa innantill eller riktigt kan höra vad statsministern säger. Jag skall tro honom på hans ord när han framhåller att vi har samma grundsyn. Men risken med att lägga så liten vikt vid bromssträckan att man underlåter att under hand förbereda tillräckligt kraftfulla åtgärder är att vi fortsätter en större kraftverksutbyggnad än vad som egentligen är nödvändig under den tid det gäller. Risken är också att man glömmer bort att sätta in tillräckligt stora stimulanser för att under tiden vrida över energiförbrukningen mot mera energisnåla processer och för att åstadkomma en god hushållning på uppvärmningsområdet. Jag hoppas nu att denna försäkran från statsministern också tar sig uttryck i förslagen till nästa års riksdag. Folkpartiet kommer under alla förhållanden att fortsätta att driva en konsekvent och målmedveten sparlinje. Den har fördelen att skapa en god miljö, säker sysselsättning och balans i ekonomin.

Herr talman! Statsministern sade i sitt anförande att regeringen drev en offensiv politik. Han syftade då närmast på förslaget om en särskild investeringsfond för bolagen, men jag tyckte att det låg i hans tonfall att han avsåg samtliga områden. Jag kan inte vara överens med honom på den punkten; jag tycker att regeringens politik i själva verket är mycket passiv. Man sneglar hela tiden på folkpartiet och gör bara vad man tvingas till av omständigheterna. De förslag vi nu har fått i en rad frågor måste ju karakteriseras som lappverk. De rör ytan men ändrar inte därunder. Ta bostadspolitiken! Det talas om hyressänkningar, men regeringens förslag innebär endast att man något dämpar hyreshöjningarna. Det kommer inte att bli några större hyressänkningar för majoriteten av de boende. Visst är det nödvändigt också att dämpa hyreshöjningarna, men det är något mera begränsat. Regeringen angriper inte monopolens makt inom byggnadsmaterialindustrin. Det blir ingen statlig bostadsbyggnadsbank, som fackföreningsrörelsen — särskilt byggnadsarbetarna — länge har krävt. Storbolagen får behålla sina stora markreserver ännu tio år. Om vi tar skattepolitiken ser vi att det är på samma sätt. Det talas om skattesänkningar, men för många kommer de att ätas upp av ökade kommunalskatter och av inflationen. Skatteförslaget har ingen låginkomstprofil. Genom Hagaöverenskommelsen lyckades folkpartiet ytterligare försämra finansieringen, jämfört med skatteutredningens förslag, så att det inte tas ut något av de inkomstdelar som ligger över ungefär 60 000 kronor. De borgerliga vill nu ytterligare försämra förslaget, och det har redan varit några replikskiften om det. Eftersom jag har suttit som ledamot i skatteutredningen kan jag säga som fänrik Stål: ”Jo, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med.” Det är litet genant, tycker jag, att två partier, som ingår en så viktig överenskommelse som den här Hagauppgörelsen ansetts vara, inte har klart för sig vad de i själva verket har kommit överens om. Den här frågan diskuterades ju rätt utförligt i skatteutredningen; både socialdemokraterna och folkpartiet var representerade där, som bekant. Det framfördes olika meningar, men min minnesbild är att man inte kom till något slutgiltigt resultat. Man menade att det här får regeringen knäcka. Det blir finansministerns sak att avgöra hur man skall förfara med avdragsrätten. Däremot fanns det olika ledamöter av utredningen som hade bestämda meningar. Folkpartiets och centerpartiets ledamöter framförde i en reservation den bestämda meningen att avdragsrätten skulle vara kvar. Detta hade kanske inte de som skötte förhandlingarna på Haga läst — jag vet inte — eller också hade de tappat just den delen av reservationen. Jag själv och två socialdemokrater hade den mycket bestämda meningen att avdragsrätten inte skulle vara kvar, och vi uttryckte denna mening i en reservation. Materialet finns ju att läsa, och jag är litet förvånad över att frågan kommer upp först nu. Jag tyckte att herr Palme polemiserade mycket bra mot de borgerligas krav på fortsatt avdragsrätt för sjukförsäkringsavgiften. Men jag vill påpeka en sak. Hans argumentation — som jag då får berömma ännu mer —- kan ju användas mot hela skatteförslaget. Herr Palme säger att de borgerliga vill dela ut 1,6 miljarder på ett sådant sätt att låginkomsttagarna får väldigt litet och höginkomsttagarna får mycket. Då kan man säga att regeringen vill dela ut nära 5 miljarder kronor på ett sådant sätt att låginkomsttagarna får väldigt litet och höginkomsttagarna får väldigt mycket. Vid 30 000 kronor i inkomst blir det bara 782 kronor, men har man en inkomst på 100 000 kronor och däromkring, blir det över 2 000 kronor man får i s.k. skattesänkning. Samtidigt som vi understryker det berättigade i herr Palmes argumentation mot de borgerliga, tycker jag att om han drar konsekvenserna av den så bör han gå vidare och säga att det här skatteförslaget som regeringen har lagt fram var faktiskt inget vidare, utan det var dåligt ur låginkomsttagarnas synpunkt. Dessa ingripanden mot de höga bolagsvinsterna tillfredsställer ju inte heller de krav som har rests från arbetsplatserna. Man kan säga att det är skattekosmetika helt enkelt och ingenting annat. Det putsar upp litet grand och kan möjligen lura en del människor, men det ändrar ju ingenting i grunden när det gäller fördelningen. I realiteten får ju bolagen bidrag från övriga skattebetalare till sina investeringar. Då kan man säga att det är bra med investeringar. Men jag vill ställa frågan: Skall de göras just i de företag som de senaste åren haft höga vinster? Det är kanske riktigare att utveckla andra företag och andra näringsgrenar. Hur skall regeringen klara det med den här politiken som man har slagit in på?

Här höjer man bara skatten, och man försöker få täckning för utgifter.

Bilden av ett skattesystem där staten via den direkta skatten tar hand om alla inkomstökningar är djupt felaktig. Men moderaterna har sin linje. Man säger: Sänk skatten — mest för dem som minst behöver det! Hur man sedan skall finansiera dessa skattesänkningar talar man inte om. Det var bara en gång som man vågade säga att man måste finansiera sina inkomstbortfall, men då gav man sig på det första barnbidraget, och sedan har oansvarigheten spritt sig. Nu får vi höra från höger: Det är klart att det går att sänka skatten om bara viljan finns. I Stockholms läns landsting har vi borgerligt ma joritetsstyre med moderaterna, som gick ut och lovade att om bara viljan finns så skall landstingsskatten hållas oförändrad i fem år. Varenda moderatrepresentant gick ut och lovade väljarna detta. Nu skulle man ta majoriteten, nu skulle man visa hur det gick. Vad hände? Ni höjde skatten med 1:75! Med 1:75 höjs alltså skatten i Stockholms läns landsting av detta äntligen skapade borgerliga majoritetsstyre — om bara viljan finns! Ni hade ju bara viljan att åka slänggunga med herr Knut Nilsson, det närmaste som centern kommit en finansminister. Tanken svindlar, herr talman! Men det var vad som hände. Och då rasar ju hela denna enormt fagra kuliss som moderaterna har byggt upp här i årtionden som det stora skattesänkarpartiet. Det är så lätt om bara viljan finns! Vad blev det? 1:75 på ett bräde! Det är verkligheten som kom i kapp parollerna, så var försiktig, herr Bohman! Det har talats om Lätzen och Lätzendimma. Ja, skall jag kunna klara ut herr Fälldins skattepolitiska filosofi ser jag mig drabbad av ett Trippellätzen. Men herr Fälldin frågar mig: Är det inte så att om man inte höjer arbetsgivaravgiften med 1,4 procent kan man i stället höja lönen med 1,4 procent? Jo, visst — jag svarar ja på den frågan, och det är vad ni säger också. Men sedan säger herr Fälldin: Är det inte så att det är de arbets kraftsintensiva företagen som främst drabbas av löneskatten? Jo, kanske det! Men om dessa arbetskraftsintensiva företag får betala 1,4 procent i avgift eller 1,4 procent på lönen, så ser det precis likadant ut i deras bokslut. Här är alltså herr Fälldin i precis samma fördömelse som jag, och hans resonemang är därför fullkomligt obegripligt. Men dessutom beskar — för att använda det uttrycket — herr Fälldin på med energiskatten och bolagsskatten. Och vi skall gärna i lugn och ro diskutera olika utformningar av energiskatten; där kan jag mycket väl ha en öppen inställning. Men det hjälper inte er i er skattepolitiska fördömelse i dag. När det sedan gäller avdraget, säger herr Fälldin, fyra eller fem gånger, att 20 000-kronorsinkomsttagaren får 619 kronor, men det är en skattekredit — det tar vi av honom med 190 kronor, om vi slopar avdragsrätten för sjukförsäkringen. Om herr Fälldin emellertid hade gjort sig mödan att slå upp betänkandet skulle han där ha kunnat läsa att de 619 kronorna får vederbörande ograverade, och sedan står det att effekten av eventuellt kvarstående avdragsrätt inte har inräknats i tabellen. Det går så till att om vederbörande får 619 kronor i skattesänkning och om man skulle ha kvar avdragsrätten får han till julen 1976 ytterligare 190 kronor, eller om han dragit på sig kvarskatt får han mindre kvarskatt i mars och maj 1977. Det är så det ligger till. Och det är ingenting märkvärdigt med det här — så fungerar systemet. Men har ni inte haft detta klart för er när ni skrev er motion kunde ni väl skriva om motionen, för det skulle ju vara ett bidrag till debatten. Utan att särskilt dramatisera det här vill jag säga att det är fördelningsaspekten som är den väsentliga för oss. Vi har lyckats skapa enighet kring skatteskalor som är gynnsamma för stora mellanskikt i löntagarkåren — det är ett faktum, och det har jag ingen anledning att förneka. Vi har också fasat av bostadstilläggen, vilket gynnar stora mellanskikt — inte de högsta inkomsttagarna — i löntagarkåren. Då har de som representerar de lågavlönade reagerat mot att det ovanpå detta läggs denna väldigt ojämna avdragsrätt, som det dessutom inte finns statsfinansiell täckning för. Det är detta enkla förhållande som jag har framhållit. Och jag måste säga: Klara nu ut hur det hänger ihop med centerns låginkomstprofil! Det måste vi få någon rätsida på. Så några ord om energifrågorna. Där är vi tydligen inte helt oense, herr Helén. Men det är en mycket besvärlig balansgång att å ena sidan spara så hårt att vi får ner förbrukningen men att å andra sidan inte skära ner förbrukningen så mycket att det går utöver vad som är möjligt att spara, ty då får man negativa effekter på sysselsättning och levnadsstandard. Det är det balansproblemet vi står inför, och det är som sagt oerhört besvärligt. Men vi skall försöka klara det, med alla goda krafters hjälp.

Herr talman! Statsministerns försök att förklara att den förlorade avdragsrätten inte skulle påverka värdet av den skattesänkning som förespeglats löntagarna får stå för hans räkning. Sanningen är väl ändå att ett år senare får man högre skatt än med bibehållen avdragsrätt. Denna högre skatt svarar för ungefär en tredjedel av den skattelättnad som är framräknad i tabellerna. Och vad löntagarna upplever starkast är just att värdet av skattelättnaden genom regeringens förslag minskar med ungefär en tredjedel. Att statsministern sedan försöker lägga dimridåer över detta faktum med rent tekniska resonemang och genom att tala om olika beskattningsår ändrar inte det förhållandet. Sedan är det bra om vi är överens om att man lägger löneskatter eller arbetsgivaravgifter på företagsamheten, så minskar det utrymmet för löneökningar.

Och i den punkt där påfrestningen genom utfallet av löneförhandlingarna och vad företaget har att betala i avgifter går utöver lönsamhetsnivån, så tvingas det fram prishöjningar för att företaget skall kunna leva vidare. I annat fall slås det ut. Det är därför som vi säger att om man springer före med löneskatter, då blir det svårare att föra en solidarisk lönepolitik. Då riskerar man utslagning. Det är därför som vi säger att den avgiften slår blint. Det är också därför som vi säger att det kan påskynda inflationen — alltså tvärtemot vad man här påstår. Och jag har fortfarande inte fått svar på den viktiga principiella frågan: Vad är det som gör att regeringen inte vill ge besked om ens hur man ser på frågan? Är icke bärkraftsprincipen en bra princip också när det gäller beskattningen av näringslivet?

Herr talman! Alla mina meddebattörer har på ett engagerat och utförligt sätt talat om de oerhörda svårigheter som blir följden av en livsmedelsbrist som nu drabbar människorna i de fattiga utvecklingsländerna. Repliktiden har inte räckt till för någon att ta ställning till frågan om riksdagen skall stå fast vid sitt löfte att detta år ge 1 procent av vad vi tjänar här i Sverige för att minska dessa svårigheter. Statsministern har ännu en replik kvar.

Herr talman! De citat som herr Bohman läste upp ur betänkandet från 1972 års skatteutredning var ett led i den politiska krigföring som redan hade börjat när utredningen avgav sitt betänkande. Det faktum att den politiska krigföringen redan hade börjat gör det desto märkligare att de bägge fördragsslutande parterna på Haga slott inte hade uppmärksammat frågan. I själva verket räknade inte skatteutredningen med denna effekt — det framgår om man läser betänkandet i dess helhet. Alla tabeller är uppgjorda utan hänsyn till effekten av att avdragsrätten eventuellt skulle finnas kvar. Utredningen har heller icke presenterat något förslag till att täcka de 1,6 miljarder som fortsatt avdragsrätt skulle kosta. Och det var helt medvetet. Utredningen sade sig helt enkelt: Det är inte vårt bord, utan det är regeringens sak. Det får finansministern ta ställning till. Vill han ha kvar avdragsrätten, får han lägga fram förslag om lämplig finansiering. — Sådant var sakläget. Men det politiska kriget i denna fråga hade redan börjat, och det kommer väl att fortsätta också här i kammaren. Jag tycker att det är synd att en viktig fråga inte har fått mera plats i denna debatt. Det är den fråga som kanske mer än andra har upprört allmänheten i höst, därför att man har fått kunskap om den på ett nytt och mycket hårdhänt sätt. Jag syftar på förgiftningsfallen ute på arbetsplatserna. Nu vet de som jobbar inom industrin — i byggnadsfacket osv. — att olycksfall i arbetet är någonting som funnits väldigt länge. De har funnits så länge industriellt arbete har existerat här i landet. Det är inte bara de arbetargrupper som utsatts för förgiftningsrisker genom nya kemiska ämnen som är illa ute. Många byggnadsarbetare har förstörda ryggar, många som arbetar på varven har fått sin hörsel förstörd, många andra arbetargrupper, t.ex. skogsarbetare, är invalidiserade efter ett eller ett par årtionden i jobbet. Detta har inte fått någon plats i dagspressen. Det har stått i fackförbundspressen, och arbetarna själva har haft kunskap om förhållandena, men detta har inte slagit igenom i den allmänna debatten. Nu i höst har det blivit bekant. Som jag tidigare sade tror jag att inga andra uppgifter har chockerat allmänheten mera, den allmänhet som inte dagligen möter dessa problem. Jag tror att det är oerhört väsentligt att riksdagen ger alla bidrag som är möjliga att ge, att den genomför en progressiv lagstiftning och på annat sätt arbetar för en bättre lösning på dessa problem. Frågorna avgörs naturligtvis ute på arbetsplatserna, för i grund och botten är kampen för bättre arbetsmiljö en maktfråga mellan arbete och kapital.

Herr talman! Jag har ju fyra meddebattörer och kort repliktid, och därför blir mycket obesvarat. Låt mig till herr Hermansson säga att mitt inledningsanförande i hög grad behandlade arbetsmiljöproblemen. Den diskussionen skall vi fortsätta att driva hårt. Jag har tyvärr inte hunnit ta upp herr Hermanssons ganska intressanta ideologiska avsnitt i början av hans tal. Man kan säga att kritiken av kapitalismen på många punkter var starkt befogad. På ett par av dessa punkter kunde han ha bytt ut ordet ”kapitalism” mot ordet ”kommunism” och ändå ha kvar kritiken. Det gäller bl.a. det teknokratiska synsättet. Till herr Helén vill jag säga att vi har ställt upp till förmån för den här fonden, om den kommer till stånd. Vi har gett extra bidrag. Vi ställer upp ett program på livsmedelskonferensen. När detta är fullföljt får vi se vad man därutöver kan göra. Några ytterligare löften är jag i dag icke beredd att ge. Till herr Bohman vill jag säga att jag håller fast vid mitt påstående. Eftersom skrivningen i skatteutredningen var så otydlig har jag talat med var och en av de människor som var med och frågat dem vad de menade. De menade just det som herr Hermansson här sagt — de tog inte ställning. Det var nästan rörande att höra herr Bohman: Mina partivänner ställde, om jag minns rätt, inte ut några skattelöften. Herr Bohman säger att moderata samlingspartiets grupp egentligen låg lägre än socialdemokra terna, nämligen på 1,25. Men vi blev i minoritet — sade herr Bohman - och därför röstade vi för 1,75. Varför röstade ni inte då på det socialdemokratiska förslaget på 1,50 om ni ville ha låg skatt? Det gjorde ni inte. Ni röstade för Knut Nilssons slänggunga. Där gungar ni ännu! Det andra var egentligen ännu roligare. Herr Bohman sade att i Stockholm har vi krävt lägre skatt. Ja, tacka för det. Där sitter ni, precis som här i riksdagen, i opposition. Där kan ni lova vad som helst. Den enda gång ni verkligen hade makt, i Stockholms läns landsting där ni hade majoritet, skulle ni ha visat om viljan hade funnits. Då skulle skatten ha sänkts eller blivit oförändrad. Men den höjdes med 1,75. Herr Fälldin säger att mina påståenden får stå för min egen räkning. Det tycker jag är orättvist. Jag är inte någon stor skatteteknisk expert; jag bara läser innantill. De påståenden jag gör tar jag direkt ur det tabellmaterial som en enig skatteutredning har lagt fram. Det visar att de 619 kronorna inte berörs av slopandet av avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften. Så det är inte dumt att läsa innantill. Avgifter slår blint, säger herr Fälldin. Men det gör löner också, om man inte anser att den löneökning som ni förespeglar löntagarna om arbetsgivarna slipper betala 1,4 procent av arbetsgivaravgiften inte skulle utgå inom arbetskraftsintensiva företag. Men det är precis tvärtemot vad den solidariska lönepolitiken innebär. Jag läste nyligen en Sverigebilaga i tidningen Times. Man tyckte att det här var ett märkligt land. Runt om i världen var det pessimism, arbetslöshet och dystra profetior, men här gick vi på som vanligt. Den som reser utomlands ser också en väldig skillnad i den allmänna samhällsstämningen här i landet jämfört med hurdan den är på många andra håll. Och visst har vi haft ett lyckosamt år och även tur. Vi kan få det besvärligt nästa år, om den internationella utvecklingen blir dålig. Men jag tror att vi skall slå vakt om vissa viktiga värden. I mitt inledningsanförande i dag tog jag upp vissa ting — energifrågorna, energisparandet. Det är ingen som drömmer om att vi skall överlämna detta åt marknadskrafterna. Här måste samhället ta ledningen för en planmässig hushållning av tillgångar och för användningen av vår energi. Men för att det inte skall bli en byråkratisk hushållning måste vi engagera människorna att vara med och bygga upp detta. Alltså har vi denna väldiga Energikampanj 75, som det inte finns motstycke till i något annat land. Herr Hermansson tyckte illa om att jag sade att det är en offensiv politik. Men vi måste bygga ut vår produktionsapparat för att kunna klara energisvårigheterna, oljeimporten och allt möjligt annat. Vi satsar på att använda vinsterna för att bygga ut produktionsapparaten, för att spara energi, för att förbättra miljön. Och löntagarna, människorna själva, skall vara med och bygga upp offensivt denna starkare produktionsapparat. Eller vi skall förbättra arbetsmiljön — det är en central fråga för trivsel i arbetslivet. Det är en maktfråga; det är alldeles riktigt, herr Hermansson. Jag upprepar: Samhället måste ta ledningen, annars blir det inget av. Det var vad människorna begärde. Men sedan skall vi bygga på människornas aktiva medverkan. Det är så att säga den vardagliga demokratiska reformism som vi företräder och som jag tror är en väsentlig förklaring till samhällsklimatet i det här landet. Jag fick här i min hand ett manifest som antogs vid ett FN-seminarium i Mexico för någon vecka sedan och som Maurice Strong sände mig. Där sägs: ”Lösningen på dessa problem” — världssvälten, råvaruproblemet och allt det andra — ”kan inte överlämnas till de automatiskt verkande marknadskrafterna. Den traditionella marknaden ställer resurser till förfogande åt dem som kan köpa snarare än åt dem som behöver, den stimulerar konstgjord efterfrågan och bygger in slöseri i produktionsprocessen, och t. 0. m. underutnyttjar resurserna. I det internationella systemet har de mäktiga nationerna tillförsäkrat sig de fattiga ländernas råvaror till låga priser ——-— har tillskansat sig allt förädlingsvärde vid vidareförädlingen av råvarorna och sålt tillbaka industriprodukterna, ofta till monopolpri Ser. —-—-=- Inte heller är de missförhållanden som hänför sig till en överdriven förlitan till marknaden begränsade till internationella förhållanden. Erfarenheterna från de senaste trettio åren är att den exklusiva strävan efter ekonomisk tillväxt, ledd av marknaden och genomförd av och för de mäktiga eliterna, har samma destruktiva effekter som inom utvecklingsländerna. De rikaste 5 procenten lägger beslag på hela vinsten medan de fattigaste 20 procenten faktiskt kan bli ännu fattigare. Och på den lokala lika väl som den internationella nivån läggs den materiella fattigdomens ondska till människornas avsaknad av politisk medverkan och mänsklig värdighet, av deras avsaknad av någon som helst makt att bestämma sina egna öden.” Marknadshushållningen på världsvis bas står naturligtvis inför en djupgående kris. Den löser inte problemet. Det innebär inte att jag vill avskaffa prismekanismen. Man kan använda marknaden på ett förnuftigt sätt i många sammanhang, där den mycket bättre löser problemen än en central byråkrati. Men vi kan aldrig förlita oss på marknaden. Det enda vi har att sätta i stället för marknaden är människors solidariska samverkan inom ett land och ut över gränserna. Då måste vi utforma denna samverkan icke som ett diktat uppifrån utan som en aktiv medverkan i framtidsplaneringen ute i det dagliga livet på arbetsplatserna och i bostadsområdena. Ett centralbyråkratiskt system fungerar inte. Ett marknadssystem fungerar inte, det vet vi. Men ett system som bygger på människornas aktiva medverkan och solidaritet ger en hoppfullare ton för framtiden än något annat, och det är det jag kallar för en demokratisk socialism. Her

Herr talman! Jämlikhet, solidaritet, trygghet, välfärd är några av de honnörsord som ofta återkommer i den politiska debatten. Det är viktiga ord som kort vill ge uttryck för innebörden i det politiska budskapet. Självklart kan den värdering som läggs i orden delvis variera, beroende på politisk hemvist, men det betydelsefulla är att orden har ett reellt innehåll. Gemensamt för begreppen är att de har en ganska lätt mätbar sida uttryckt i materiella och ekonomiska termer och en annan, mer svårmätbar, som är uttryck för upplevelser, känslor och relationer. Välfärd har en klart definierbar sida — vi kan uppskatta värdet av hur vi bor, vad vi äter, hur vi klär oss, vad vi kan unna oss för nöjen, bil och liknande. Den andra men inte lika lätt mätbara är gemenskap med andra människor och den trygghet den ger, kvaliteten på den miljö vi lever i, möjlighet till studier och utbildning, glädjen i ett arbete som man trivs med. Den materiella grundtryggheten är mycket viktig, men den andra sidan av välfärden ökar alltmer i betydelse och måste ägnas stor uppmärksamhet i den politiska debatten. Jämlikhet betyder inte ett utslätande av särdrag och olikheter. Kravet på jämlikhet innebär allas lika rättigheter till materiell trygghet, möjlighet till utbildning, arbete, bostad och vård när så behövs. Det innebär också rättigheten att välja sin tillvaro, att utveckla sina egna förutsättningar och tillfredsställa individuella behov, helt enkelt rättigheten att vara olika. Inför det internationella kvinnoåret kommer frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor att få en ökad aktualitet. Även om vi ibland kan tyckas ha kommit långt här i Sverige internationellt sett så återstår mycket att göra inte minst när man ser till kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Det betonade också Thorbjörn Fälldin tidigare här i dag. Rätten till arbete som man trivs med är en rättighet för alla oavsett kön. Detta måste vara vägledande i sysselsättningspolitiken. När jämlikhetsdebatten fördes som häftigast för några år sedan var den inte särskilt preciserad. Men den var nyttig. De stora orättvisorna aktualiserades och en del resultat har kunnat avläsas. Jämlikhetsmålsättningen måste vara en ledstjärna i allt politiskt arbete. För centerpartiet har det varit självklart att spela en pådrivande roll för den sociala trygghetsoch jämlikhetspolitiken. Det gäller stödet till barnfamiljerna, folkpensionerna, vårdpolitiken och en bättre anpassning av skatten efter bärkraft. Riksdagens principbeslut i våras om en allmän arbetslöshetsförsäkring är en framgång för centerpolitiken, liksom de beslut om utredningar inom ATP-systemet som riksdagen i våras efter mer än ett decenniums nej-sägande accepterade. Det finns dock väsentliga inslag i den regeringspolitik som nu förs som vittnar om brist på jämlikhetsintresse. Uppskovet med sänkningen av pensionsåldern är ett sådant exempel. Regeringen fortsätter in i det sista sin förhalning av pensionsåldersfrågans lösning. Men det är följdriktigt att den regering som så sent som 1965 sade tvärt nej till att ens utreda frågan också konstrar in i det sista. Ett annat exempel på brist i jämlikhetssträvandena är vårriksdagens beslut om avsättning till arbetsmiljöfonderna. Företag med stora vinster skall få avsätta 20 procent av årsvinsten enligt vissa grunder för arbetsmiljöförbättringar i företaget. De stora vinsterna stannar kvar i de vinstgivande företagen. Centern föreslog däremot att 5 procent av de 20 procenten skulle få användas till arbetsmiljöförbättringar i mindre företag och andra företag som inte har några stora vinster. När riksdagsmajoriteten avslog vårt förslag visade man enligt min mening brist på jämlikhetspolitik. Inte heller tillgodosåg man alla arbetstagares rätt till insatser för en god arbetsmiljö. För några år sedan hade socialdemokraterna som motto: Ökad jämlikhet. Det hör man inte så mycket av nu. För vår del har vi som motto för vårt program: Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle. Det tänker vi fortsätta med, såväl jämlikheten som decentraliseringen. Vi tror nämligen att decentraliseringspolitik — arbetet för ett decentraliserat samhälle är den bästa metoden för att uppnå jämlikhet och trygghet. Det gäller decentraliseringens olika aspekter, decentralisering av politiskt inflytande, dvs. förbättrad kommunal demokrati och länsdemokrati, decentralisering av bebyggelse, boendedemokrati, och decentralisering inom näringslivet, dvs. en bättre satsning på de mindre och medelstora företagen. Herr talman! Vi har här att kämpa en hård kamp. Mot oss står den politik som lett till tvångssammanläggning av kommunerna, den politik som skapat den centraliseringsinriktade riksplan som riksdagsmajoriteten accepterat och den politik som har försummat de mindre och medelstora företagen. Huruvida centern någon gång kommer att få stöd av socialdemokraterna när det gäller decentraliseringspolitiken vet vi inget om. Det är väl inte troligt. Annars kan man konstatera att regeringsföreträdare de senaste veckorna inte varit rädda för att ta avstånd från regeringen. TV lyssnarna kunde för ett par veckor sedan höra statsrådet Ingvar Carlsson, som just nu lämnat plenisalen, beskriva sin utomordentliga insats för att befria de boende från den bostadspolitik som regeringen tidigare hade fört. Frågor och kritik möttes med påståendet att bostadsdepartementet ju inte hade funnits mer än ett år, så man skulle ju inte begära för mycket. Att det hade funnits en regering och statsråd som hade haft ansvaret för bostadspolitiken dessförinnan sades det inget om. En annan fråga som det tagit lång tid att nå klarhetens ljus i är bostadsmiljön. Alla våra motionskrav om bomiljöförbättringar avslogs under 1960-talet. Det var den tid då många nya bostadsområden tillkom och behovet av en genomtänkt politik för miljön i boendet var som störst. Därför måste i dag stora resurser sättas in för att förbättra befintliga miljöer. För att kunna skapa goda boendemiljöer måste samhällsplaneringen inriktas på att skapa förutsättningar för sammanhållning, solidaritet och gemenskap mellan människorna. Hörnpelarna i detta samhällsbyggande måste vara familjeoch grannskapsrelationer. Det gäller att främja ett gemensamt engagemang hos människorna för den nära miljön. Det är därför nödvändigt att utgå från en helhetssyn på boendet och bostadens funktion från den enskildes synpunkt. Det forcerade samhällsbyggandet, som varit en följd av befolkningskoncentrationen och 1960-talets akuta bostadsbrist, har medfört att många torftiga och ofullständiga boendemiljöer skapats. Samhället har byggts så att människan vistas i olika områden vid särskilda tider på dygnet. Vi har särskilda bostadsområden, särskilda arbetsområden och särskilda serviceoch rekreationsområden. De förkortningar av arbetstiden som skett skulle medföra en förbättrad levnadsstandard — men för många har effekten försvunnit i längre restider till och från arbetet. Den sociala sammanhållningen i bostadsområdet har i många fall ersatts med anonymitet och otrygghet — med en social utstötningseffekt som följd. Barnens möjligheter till en allsidig stimulans och utveckling i boendemiljön har försämrats, då barns behov av naturliga kontakter med de vuxna och deras arbetsliv ägnats alltför liten uppmärksamhet i den övergripande samhällsplaneringen. Det här är allvarliga och grundläggande problem i samhället, som vi måste ta krafttag för att komma till rätta med. Genom bostadspolitiken måste vi se till att människorna själva ges möjlighet att påverka och utveckla sin närmiljö. Bostadsområden skall planeras så att olika åldersgrupper får utrymme för sina aktiviteter och så att gemenskapen mellan olika generationer och grupper främjas. Vissa positiva effekter kan man få om bostadsområdena erbjuder en bättre variation mellan olika boendeformer inom samma område. Genom att olika friytor och gemensamma lokaler kan utnyttjas på ett varierat sätt kan det bli spännande att upptäcka och utveckla sitt eget område. Men det är viktigt att understryka att det skall vara de boende själva som utformar sin närmiljö. Det gäller att vidga de boendes befogenheter att ta sig an egna och gemensamma problem. Många av dagens bostadsområden saknar de nödvändiga sociala och miljömässiga kvaliteterna. Främst gäller det de stora utbyggnadsområdena i storstädernas ytterområden, men även i mindre tätorter finns exempel på ensidig bebyggelse utan nödvändiga servicemässiga komplement. Det kan också gälla många småhusområden. Vi får inte tveka att ta radikala grepp om det är nödvändigt för att boendemiljön skall bli mer fullvärdig. Det är inte minst viktigt för våra barns trygghet och utveckling. Det är en moraliskt djupgående fråga om vi skall låta barn växa upp i områden där mänsklig aktivitet och gemenskap inte fungerar, för de barn som skall föra vårt samhälle vidare. Vad det nu gäller är att ställa lokaler och andra anordningar till förfogande. I en del fall kan det bli nödvändigt att förändra några lägenheters eller hus” användningssätt. Vi måste ge utrymme för serviceoch rekreationsmässiga kompletteringar i miljön. Vi måste skapa arbetsplatser i och i närheten av bostadsområdena. Allt detta måste ske utifrån helheten i de behov människor har av en god miljö. Herr talman! I många nyproducerade områden upplevs redan i dag boendekostnaden som en tung påfrestning på familjeekonomin. Det går inte att ytterligare öka bördan i dessa områden. Vi inom centerpartiet ser det som en viktig uppgift att solidariskt hjälpa till att ge alla människor en stimulerande boendemiljö. Solidariteten mellan grupper och individer får inte göra halt vid en kommuns eller ett rikes gränser. Den måste gälla alla människor. Vi måste tillföra nya komponenter i vår syn på den internationella miljön. Vår egen och omvärldens militärstrategi, ekonomiska och politiska styrka är inte längre ensamma de hörnpelare på vilka vi kan utforma vår egen säkerhetspolitik och ännu mindre när vi skall bedöma de framtida förutsättningarna för fred och välfärd i hela världen. Fredlig samexistens och tolerans mellan världens ekonomiskt, militärt och politiskt starka makter är inte någon garanti för fred och alltså inte heller någon garanti för vår egen och vårt lands säkerhet. Ingen bestående fred är möjlig så länge en social och ekonomisk utjämning mellan länder och folk inte har ägt rum, så länge världens resurser fördelas orättvist och så länge miljarder människor inte kan ges en människovärdig tillvaro. Utjämning, rättvis fördelning, livskvalitet — dessa tre komponenter måste ges utrymme i ett konstruktivt fredsarbete. Gängse säkerhetspolitiska doktriner i i-länderna tycks bygga på förutsättningen att det egna landets säkerhet kan bestå utan att man åstadkommer global jämlikhet eller utan att man fördelar resurserna mera rättvist. Borde inte vid det här laget erfarenhet och insikt säga oss att ett samhälles möjligheter att överleva förutsätter solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Världssamhället tål inte längre att vara underordnat de starka ländernas sökande efter maximal säkerhet för egen del. Inte ens de starka länderna kan stå utanför en ny tolkning av ordet säkerhetspolitik. Det vore ett missgrepp av dem att tro att de kan skapa sig säkerhet grundad på ekonomisk och militär makt. Små och fattiga länder kommer alltid — och med rätta — att resa krav på trygghet — frihet från hunger, fattigdom och förtryck. I de ögonblick deras krav strider mot de rika ländernas krav kan konflikten vara ett faktum. Den konflikten behöver inte vara militär, men den kräver lika fullt offer av den fattiga och den förlorande sidan — offer för hunger, för sjukdomar och för våld. Lidandet är alltså inte mindre därför att den konflikten inte är militär. Sanningen är den att det inte finns någon säkerhet för något land i dag förrän denna konflikt avlägsnas. Jag är inte naiv nog att tro att så kan ske över en natt. Men genom en gemensam viljeinriktning från världens rika och fattiga länder kan den till en början göras mindre akut. Viljeinriktningen måste ges två mål: jämlikhet och rättvis fördelning. Inom FN:s ram görs ansträngningar på olika områden för att föra över resurser från de rika till de fattiga. I många länder, men långt ifrån i alla, pågår ett intensivt jämlikhetsarbete inom det egna landet. Dessa insatser på olika områden borde under FN:s ram kunna samlas till vad jag har kallat en överlevnadsplan. Miljövårdskonferensen, befolkningskonferensen, livsmedelskonferensen handlar var för sig om avgörande frågor för mänsklighetens framtid. Det handlar om livsmiljö och resursfördelning. Dessa och andra konferensers resultat måste sättas in samtidigt — de måste samordnas i en långsiktigt upplagd och brett förankrad överlevnadsplan. Jag tror inte det skall vara omöjligt att övertyga andra länder — stora och små, rika och fattiga — att en för alla gemensam överlevnadsplan, som syftar till jämlikhet och rättvis fördelning i själva verket måste vara en hörnsten i deras egen nationella säkerhetspolitik. Låt oss hoppas att alla länder, med växande entusiasm kommer att ansluta sig till en sådan plan och därmed också aktivt medverka till att den genomförs. Herr talman! Låt oss här i Sverige arbeta för att de kommande 25 åren blir det kvartssekel då världen samlade sig till planering för sin gemensamma framtid, byggd på jämlikhet, trygghet, solidaritet och välfärd för alla.

Herr talman! Tidigare under dagen har det förts en debatt angående 1972 års skatteutredning. Med anledning av att inte bara herr Hermansson utan även jag sitter i den utredningen skall jag be att få göra vissa tillrättalägganden. Vi fick ett bevis för att statsminister Palme hade läst innantill i skatteutredningen, men han har tydligen inte vågat lita riktigt på vad han läst, utan han medger att han sedan gått omkring och frågat ledamöter i skatteutredningen vad de egentligen hade menat. Jag vet inte vad herr Palme menar med en fullvärdig ledamot av skatteutredningen, men jag kan tala om för kammarens ledamöter att herr Palme aldrig har frågat mig vad skatteutredningen menade med vad den skrev. Jag kan, herr talman, upplysa om att jag under den senaste halvtimmen har lyckats få tag i en annan ledamot av skatteutredningen, och han hade heller inte haft något samtal med herr Palme om saken. Det tycks vara så att herr Palme talat med någon eller några socialdemokratiska ledamöter i skatteutredningen och av dem fått en tolkning. Jag måste säga att det är ett utomordentligt betänkligt sätt att använda en parlamentarisk utredning där de olika partierna sitter representerade och arbetar tillsammans och har ett gemensamt ansvar för ett betänkande som läggs fram. Det är beklagligt att statsministern bara går till ena sidan för att få den version han vill ha av vad skatteutredningen har menat. Jag vill i alla fall verifiera att skatteutredningens tabeller är framtagna utan hänsyn till den diskuterade avdragsrätten. De ekonomiska verk ningarna av den avdragsrätten kommer att fastställas i 1976 års taxering och får alltså egentliga ekonomiska verkningar för skattebetalarna under inkomståret 1977. Därför har jag, herr talman, mycket svårt att följa med i statsministerns resonemang om att ett slopande av avdragsrätten skulle ha fått fördelningspolitiska effekter. Skatteutredningen arbetar nämligen just nu med förslag till skatteomläggning den 1 januari 1976. Det är alltid vanskligt att sia om framtiden, men jag vågar säga att det är en gissning som ganska säkert slår in att vi får en skatteomläggning även den 1 januari 1977. Varken herr Palme eller någon annan vet vilket skattesystem vi har under inkomståret 1977 — när skattebetalarna alltså har att ta de ekonomiska konsekvenserna av regeringens proposition i det här ärendet. Därför är den fördelningspolitiska effekten i det här läget rent teoretisk. Vill man åstadkomma någonting har man alla möjligheter därtill, om man nu har modet att föra fram förslag därom, vid den eller de skatteomläggningar som äger rum — vi vet säkert att det åtminstone blir en — innan inkomståret 1977 har börjat. Sedan vill jag bara säga, i anslutning till det som har anförts om ett avsteg från skatteutredningens förslag, att det inte fanns något förslag från skatteutredningen om att slopa avdragsrätten. Det diskuterades, men något förslag fanns inte. Slopar man den här avdragsrätten innebär det i realiteten en skattehöjning, och det betyder att staten kommer att tillgodoräkna sig större inkomster för den här speciella kostnaden än avsikten var från början. Vi höjde löntagarnas avgift för sjukförsäkringen rätt kraftigt för år 1974 i och med att sjukförsäkringen ändrades och inkomsterna därifrån blev skattepliktiga. När man beräknar kostnaderna skall man betänka att det är fråga om mer eller mindre öronmärkta pengar, som skall gå till ett visst ändamål.

Så, herr talman, över till det något längre perspektivet. Skattesystemets centrala roll i åtgärderna för att lotsa landet genom de samhällsekonomiska svårigheter som tornar upp sig inför de närmaste åren har tidigare berörts i debatten. Givetvis är det en rad av ekonomisk-politiska åtgärder som erfordras för att klara problemen i dagens nya situation, men i botten finns alltid skatteproblematiken. Herr Bohman har tidigare åter fört fram moderata samlingspartiets krav på en sänkning av skattetrycket som en väsentlig del i den ekonomiska politiken. Enligt min mening får en skärpning av skattetrycket i dagens läge olyckliga konsekvenser. Det medför kostnadshöjningar i form av ökade direkta kostnader och i form av kompensationskrav från de enskilda människorna när de finner att konsumtionsutrymmet minskat. Det skatteförslag som riksdagen i höst skall ta ställning till och som kommer att träda i kraft vid årsskiftet innebär i regeringens tappning en ren skatteomläggning, teoretiskt sett med oförändrad skattebelastning. Det innebär i och för sig en sänkning av marginalskatten med ca 10 procent i vanliga inkomstlägen, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Med anledning av en uppgift tidigare i debatten att vi kan tacka Hagauppgörelsen för marginalskattesänkningen vill jag bara påpeka att det kanske är att dra alltför stora växlar på Hagaöverläggningarna. Förslaget till marginalskattesänkning har nämligen utarbetats av skatteutredningen, och i den har, som herr Fälldin framhållit, alla de fyra stora partierna varit överens. Marginalskattesänkningen är alltså på intet sätt en effekt av Hagaöverenskommelsen, utan den var parlamentariskt säkrad genom enighet bland alla partier utom vänsterpartiet kommunisterna redan långt före Hagaöverläggningarna. Med den tekniska utformning som regeringsförslaget har kommer det dock att leda till en höjning av det totala skattetrycket, trots att belastningen i fråga om statlig inkomstskatt kommer att bli mindre. Visserligen kommer sannolikt parterna på arbetsmarknaden, precis som fallet var våren 1974, att i de centrala förhandlingarna ta hänsyn till skatteomläggningens konsekvenser. Erfarenheterna visar att, med de kraftiga löneglidningar som förekommit under 1974, hänsynstagandet blir av mera formell art. Givetvis kan man hävda att löneglidningen är en följd av den ekonomiska utvecklingen och därför försvarbar. Men det är ett illusionsnummer att påstå, att exempelvis förra årets skatteomläggning hade någon avsevärt dämpande effekt på den reella löneutvecklingen under 1974 — det var ju ändock detta som var avsikten. Är man socialist och anser att staten är överlägsen som skapare av dynamik i den ekonomiska utvecklingen, då ter sig givetvis varje form av sänkning av skattetrycket som ett steg i fel riktning. Är det däremot så att man inte tror att människan får oanade färdigheter när hon verkar i statens namn i motsats till när hon verkar som privatkonsument eller producent, då måste därav följa att man låter människorna själva få så stort spelrum som möjligt. I sin senaste proposition till riksdagen, nr 177, anför finansministern med all rätt att en ökning av industriinvesteringarna är den bästa metoden att komma ur de aktuella svårigheterna och de som vi kan se framför oss. Men även här kan man konstatera socialistens misstro mot enskilda människors och enskilda företags förmåga att verka för sitt eget bästa. Herr Sträng vill nämligen lägga de reella besluten hos de statliga organen. I den ordning vi har haft under senare år har regeringen tidvis med bidrag och på annat sätt stimulerat investeringar för att sedan helt plötsligt genom frysning av kapital försena kanske redan planerade projekt och åstadkomma en ryckighet för företagen. Detta kan få konsekvenser för våra möjligheter att utnyttja internationell efterfrågan vid den lämpliga tidpunkten och kan för övrigt också leda till ryckighet i sysselsättningen. När det gäller åtgärder av det slag som föreslagits i proposition nr 177 borde alla vara överens om att det krävs ingående och sakliga överväganden. Just nu tycks det vara fråga om ett ganska improviserat hastverk, som tillkommit efter ett par månaders debatt där positionerna förefaller att ha vandrat fram och tillbaka. Även för smärre företag är det vådligt med ryckighet i planeringen. När ryckigheten etableras av statsmakten kan konsekvenserna bli oändligt mycket större, och de är sannerligen inte ägnade att öka tilltron till politikerna och deras kapacitet att klara sin del av spelet på ett tillfredställande sätt. Att frysa ned kapital kan givetvis i vissa lägen vara en klok åtgärd. Görs det i ett logiskt skeende med hänsyn till en befarad överhettning, då kan en sådan åtgärd vidtas av vilken regering som helst. Nu tycks det emellertid som om finansministern som vanligt kommit i otakt med konjunkturcykeln. Konjunkturinstitutets rapport ger ju inte en sådan prognos för 1975 att det precis pekar fram mot åtgärder av det slag som just nu ligger på riksdagens bord. En märklig sak i herr Strängs förslag är de skilda principerna för dels aktiebolag och ekonomiska föreningar, dels enskilda skogsägare. Medan företagen är undantagna såvida de inte har en årsvinst som överstiger 1 miljon kronor, förenklat uttryckt, skall enskilda skogsägare göra avsättning till en särskild investeringsfond oavsett årsvinsten. Här gäller endast att likvid för skogsförsäljning skall ha uppgått till mer än 50 000 kronor — då skall, i varje fall när det rör sig om rotpost, 20 procent av pengarna frysas ned på ett räntelöst konto hos riksbanken. Det är med andra ord fråga om en speciallagstiftning riktad mot landets skogsägare. Ser man situationen för det enskilda skogsbruket i ett längre perspektiv, så blir bilden ännu märkligare. Under hela 1960-talet var det en låg lönsamhet inom det privata skogsbruket. Låga rotnetton gjorde att nollzonen vidgades allt mera. Jag vet faktiskt av egen erfarenhet att när det gällde virke av mindre dimensioner var det över huvud taget inget rotnetto alls; det var i rent skogsvårdande syfte som man på sina håll avverkade. Först 1973, med den ändrade konjukturbild man då fick på skogsbrukets område, kom man upp i rotpostspriser och priser på leveransvirke som låg i nivå med de sista åren på 1950-talet. Tittar man på dagens priser, så finner man — det vågar jag påstå — att timmerpriserna i dag har kommit i fatt den allmänna prisutveckling som har rått under de senaste 15 åren på alla andra områden. När de privata skogsägarna således har kommit i fatt näringsutövande inom andra yrken, då slår finansministern till. Helt naturligt kommer många bönder och skogsbrukare att uppfatta det som ett slag i ansiktet att de tvingas göra de här avsättningarna på ett räntelöst konto i riksbanken. Det innebär ju också avsevärda ränteförluster. Pengarna är visserligen inte borta, men med nuvarande höga ränteläge blir det även för dem som bara gör denna insättning på 10 000 kronor under en femårsperiod ett rätt väsentligt belopp som de går miste om. Hur sedan en frysning av 20 procent av rotpostspriserna eller 10 procent av uttag ur egen skog för landets bönder och skogsägare med skogslikvider över 50 000 kronor skall kunna leda till en lugnare avtalsrörelse har i varje fall jag svårt att inse. Jag tror att det kommer att kräva herr Strängs hela pedagogiska skicklighet att förklara det sambandet —- om det nu över huvud taget finns något samband. För egen del kan jag inte se förslaget annat än som ett ytterligare steg i riktning mot statligt förmynderskap över enskilda företagare — helt i linje med en socialistisk samhällssyn. I det avseendet är det klargörande, men det är helt och hållet emot våra strävanden inom moderata samlingspartiet. Eftersom jord och skog i stor utsträckning står i kombination i vårt land, vill jag med några ord beröra också jordbruksproblemen. De har just nu särskild aktualitet genom att världens ögon är riktade mot FN:s livsmedelskonferens i Rom. Jag vill i detta sammanhang påpeka att det inte är mer än sju år sedan socialdemokraterna i riksdagen hävdade att 1 miljon hektar åkermark skulle tas ur produktionen så snart som möjligt och att vi här i Sverige skulle kunna höja vår egen standard genom att köpa billigare livsmedel från u-länderna. Redan då, 1967, — och även tidigare — protesterade vi från moderat håll mot detta synsätt. Jag vill bara påpeka att den kraftigast formulerade gensagan mot vad som sedan blev 1967 års jordbrukspolitik levererades av vårt partis representant i 1960 års jordbruksutredning, Einar Heggblom. Hans reservation är kanske i dag mer aktuell och mer givande att läsa än vad den var den gången den skrevs. Han förutsåg helt enkelt denna utveckling. Jag vågar säga att inget parti har kraftigare pekat på riskerna än moderata samlingspartiet. Det visade sig sedan att farhågorna inte var skrämskott utan att de tyvärr skulle bli besannade. Vi har aldrig accepterat en dirigerad nedläggning av åkerjord. Vi har hela tiden talat om att den situation i världen, som i dag är en kuslig realitet, skulle komma. I dag kan vi vara tacksamma för att socialdemokraterna lyckades så dåligt att fullfölja sina intentioner att snabbt ta 1 miljon hektar åkerjord ur produktionen. Svenska bönder är nu en gång ett seglivat släkte — de klarade t.o.m. av ett antal socialdemokratiska jordbruksministrar. Jordbruket klarade av svårigheterna de kalla åren 1968-1971, då priserna på inhemska jordbruksprodukter var utsatta för prispress från statsmakternas sida. Detta gör att vi i dag har en situation som ur jordbrukets synpunkt är helt annorlunda. Vi har haft en rekordskörd, och det skall vi vara utomordentligt tacksamma för. En del av skörden är inte bärgad än, men även den delen oräknad är det den största skörd vi har fått i det här landet någonsin. Detta innebär att vi har en möjlighet att exportera spannmål till en behövande världsmarknad. Det innebär att vi kan skaffa valutainkomster och förbättra vår betalningsbalans med cirka 1 miljard kronor. Det är ungefär lika mycket som värdet av hela den svenska malmexporten. Det är inte dåligt att detta kunnat åstadkommas av en näring som för sju år sedan mer eller mindre fick en halv dödsdom utfärdad av en socialistisk majoritet i Sveriges riksdag. Låt vara att denna förbättring på 1 miljard beror på — som jag nämnde — den exceptionellt goda skörden. Men även, vågar jag säga, med en normalskörd skulle vi ha haft en betydande exportkapacitet. Jag stod här i kammaren för tre år sedan och hävdade att man i slutet på 1970-talet skulle kunna odla spannmål här i landet för avsättning på världsmarknaden med samhällsekonomisk vinst och blev den gången av socialdemokraterna betraktad som något av en himlastormare. Jag kan bara säga att jag fick rätt mycket snabbare än jag någonsin hade anat. För att säkerställa vår egen försörjning av livsmedel till rimliga priser måste vi på alla sätt utveckla det jordbruk vi har. Marken är ju en av våra absolut viktigaste naturresurser, och utan tvivel är den svenska åkermarken den värdefullaste naturresurs vi över huvud taget har att förvalta. Därför är det angeläget att 1972 års jordbruksutredning, som nu arbetar, så snart som möjligt kan lägga fram förslag till hur en tidsanpassad och realistisk jordbrukspolitik skall utformas i framtiden. Låt mig slutligen göra en reflexion. Socialdemokraterna, som sedan fyra decennier sitter vid regeringsmakten, anser sig ofta i kraft av sin regeringsrutin vara de som sitter inne med lösningar på problemen. Vi har fått det bekräftat i dagens debatt, när vi lyssnat till statsministern, och det kommer väl — om jag inte gissar fel — att ytterligare bekräftas när finansminister Sträng i kväll skall svara för sin del av verksamheten. Då skall vi observera att det i alla fall rör sig om samma människor, samma regeringsuppsättning, som gjorde den katastrofala felbedömningen vid 1967 års jordbruksbeslut. Jag vill inte hänga den dåvarande jordbruksministern för detta, utan det är ju ett ansvar som hela den samlade regeringen får bära. Detta visar att även en mångårig — kanske i egna ögon ofelbar — socialdemokratisk regering kan fatta felaktiga beslut — beslut som är grundade på felaktiga premisser. Jag vågar faktiskt hävda — för att återknyta till skatterna — att socialdemokraternas vägran i dag att inse betydelsen av en dämpning av det totala skattetrycket på någon sikt kommer att visa sig vara en felbedömning som till sina konsekvenser och värdemässigt kan mäta sig med den felbedömning som man gjorde 1967. Det är i och för sig bra med starka regeringar som har självförtroende, men någon gång skulle det också vara riktigt skönt, herr talman, att få uppleva en något självkritisk regering.

Herr talman! ”Arbete åt alla” — under bl.a. den parollen demonstrerade det socialdemokratiska partiet i de senaste förstamajmanifestationerna. Det är inget fel på parollen som sådan — det är bara fel på de åtgärder som man vidtar, eller rättare sagt att åtgärder för att stegvis förverkliga parollen uteblir. Jag är medveten om att man i vårt kapitalistiska samhälle aldrig kan garantera arbete åt alla — men man kan, åtminstone när man sitter i regeringsställning, föra en politik som positivt medverkar till parollens förverkligande. Detta gör man emellertid inte. Så kan t.ex. kvinnornas likställighet på arbetsmarknaden aldrig uppnås med den nuvarande bristfälliga barntillsynen. Om kvinnans ställning på arbetsmarknaden skall kunna stärkas och rätten till arbete skall gälla även för henne, måste en snabb utbyggnad av barnstugeverksamheten ges en framskjuten plats i kommunernas planering och verksamhet. Ja, detta säger man från alla håll, och det är också riktigt. Men det räcker ju inte bara med ett sådant konstaterande. Det handlar om mycket mer —- det handlar om pengar, om kommunernas ekonomi, som jag längre fram skall komma till. Enligt socialstyrelsens kommunenkät från augusti i år finns det i landet i dag drygt 60 000 daghemsplatser och knappt 18 000 platser i fritidshem. Den 1 juli nästa år skall det finnas 71000 daghemsplatser och 23 000 fritidshemsplatser. Motsvarande siffror för 1976 skulle bli 77 600 och 25 000. Låt mig mot bakgrund av dessa siffror få hänvisa till vad LO:s ordförande Gunnar Nilsson framförde i ett tal i juni månad i år. Han sade: ”Enligt vårt program 1969 skulle vi år 1975 ha 120 000 daghemsplatser motsvarande 50 procent av behovet. Med nuvarande planerade utbyggnadstakt uppnår man 1980 bara 37 procents behovstäckning. Mot 50 procent som barnstugeutredningen räknade med och mot 50 procent som LO ville se redan nästa år.” Och den aktuella enkäten från socialstyrelsen tyder på att inte ens 37 procents behovstäckning, som Gunnar Nilsson här talade om, kommer att uppnås år 1980. Av ett pressmeddelande från augusti månad från delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor framgår bl.a. följande. I höst bygger kommunerna 8 400 nya daghemsplatser. Det är rekord hittills. Men planerna för 1975 och 1976 uppvisar en mycket kraftig nedgång. Andra halvåret 1975 blir det t.ex. bara ca 2 000 nya daghemsplatser. Detta framgår också av socialstyrelsens kommunenkät i år. Givetvis är siffrorna preliminära, men tendensen är helt klar. Till detta säger statsrådet Anna-Greta Leijon, som är ordförande i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, följande: ”Det är glädjande att kommunerna bygger så mycket i år. Tydligen har regeringens stimulanspaket haft effekt. Det innehöll bl.a. en tillfällig fördubbling av de statliga anordningsbidragen.” Men hon fortsätter också: ”Men bilden av utvecklingen de närmaste åren är i stället mycket dyster. Vi finner det helt oacceptabelt, att kommunerna under det kommande året planerar att bygga färre daghem än de gjorde t.ex. år 1973. Vi hade räknat med en större vilja hos kommunerna att fortsätta på den inslagna vägen och verkligen satsa på en snabb expansion av sin barnomsorg. Nu hoppas vi på att de här siffrorna skall väcka livlig debatt på det lokala planet.” Ja, nog kommer siffrorna att kunna väcka debatt i den omfattning som de blir kända, men detta räcker ju heller inte. Av en aldrig så livlig debatt blir det inte en enda daghemsplats ytterligare. Här behövs andra verkningsfulla åtgärder, och den absolut främsta av dessa åtgärder ligger på det ekonomiska planet från statsmakternas sida. Här anmäler sig med ökad aktualitet frågan om en radikalt ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Vi har i höst sett att många kommuner tvingas höja utdebiteringen på grund av att det ekonomiska trycket fortsatt att öka. Vi vet också alla att kommunalskatten hårdast drabbar de lägre inkomsttagarna. Och den restriktiva linje som genomförts i kommunerna de senaste åren för att söka undvika höjd utdebitering eller att begränsa den så mycket som möjligt har haft till följd uppluckring av sociala förmåner eller med andra ord sänkt standard och service. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år här i riksdagen men också i kommunala församlingar rest krav på en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Och vi har liksom Kommunförbundet krävt att några frågor skulle lyftas ut och bli föremål för ställningstaganden redan innan den kommunalekonomiska utredningen är klar med sina utredningsuppdrag. Ett sådant tillvägagångssätt tillhör inte ovanligheterna och är helt genomförbart. Det hänger på den politiska viljan att åstadkomma en lättnad i kommunernas ekonomiska situation. En av de frågor som härvidlag måste prioriteras är vänsterpartiet kommunisternas gamla krav att staten övertar personalkostnaderna vid barnstugorna. En kommun som i dag kan erbjuda 100 barn plats i daghem får statligt bidrag med 650 000 kronor men har egna utlägg för personalen med över 1 miljon kronor. Givetvis skulle, liksom är fallet med skollärarlönerna, ett statligt övertagande av dessa utgifter på ett verkningsfullt sätt påskynda både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden av daghemmen. Någon annan väg än den ekonomiska finns inte om man vill att kommunerna skall kunna infria de förhoppningar som man på alla håll hyser när det gäller en verklig satsning på barnstugeutbyggnaden. Och en sådan utbyggnad måste ovillkorligen komma till stånd, om man menar allvar med talet om att man vill åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor, då det här i första hand gäller att åstadkomma alla kvinnors rätt till arbete. Vad daghemmen betyder för barnen själva och för deras utveckling kan vara minst lika viktigt — men det är en annan sida av frågan, och den skall jag inte beröra i dag. Jag vill bara nämna detta därför att denna aspekt på daghemmen under inga omständigheter får komma bort. Herr talman! En annan fråga som jag vill ta upp och som också har synnerligen stor betydelse för att kvinnan skall få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden är kravet om sex timmars arbetsdag. Under hela arbetarrörelsens historia har kravet om en kortare arbetstid stått i förgrunden. I dag har vi i Sverige en arbetsmarknad som inte bara är uppsplittrad mellan könen utan också mellan unga, friska och äldre, utslitna arbetare. Föräldrar med små barn har svårt att kombinera föräldraskapet med ett heltidsarbete. Finns daghemsplats kan barnen tvingas att tillbringa tio timmar eller mer i daghemmet. Föräldrarna tvekar att lämna barnen så lång tid. Arbetsplatserna ligger som regel långt bort från bostaden, restider på sammanlagt två timmar per dag eller mer är vanliga såväl i storstäderna som i glesbygden. Till detta kommer avlämning och hämtning av barnen på daghem samt de dagliga inköpen. Från socialdemokratiskt och borgerligt håll har man visat sig positiv till en kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar. Man har också ibland talat om en speciell föräldraförsäkring som skulle ge dem större möjlighet att stanna hemma. Ja, man har framfört åsikter som kort sagt innebär att man föreslår en speciell anställningskonstruktion just för småbarnsföräldrar, givetvis i kombination med proportionerlig reallönesänkning och standardminskning. Vänsterpartiet kommunisterna avvisar sådana resonemang.

Sextimmarsdagen onödiggör vidare en uppdelning mellan heloch deltidsanställda och skapar reella förutsättningar för lika villkor mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Men kravet får inte bara ses som en strikt kvinnopolitisk och familjesocial fråga. Kravet på sextimmarsdagen är t.ex. också viktigt för dem som har kommit upp i åldrarna. De flesta inom industrin, där vi i dag finner cirka 1,5 miljoner sysselsatta, har ett fysiskt och/eller psykiskt ansträngande arbete med hård arbetstakt. Av dessa är drygt miljonen över 45 år, och många kommer inte att orka med ända upp till pensionsåldern. I bästa fall kan de kanske få ett mindre tungt men mer okvalificerat arbete till lägre lön. De får — trots stor yrkesskicklighet — se sig ersatta med unga friska personer. Herr talman! Det skulle finnas många ytterligare skäl att anföra för att vi omedelbart skall besluta oss för att trappstegsvis nedbanta arbetstiden till sex timmar per arbetsdag, men jag skall nöja mig med detta. Vänsterpartiet kommunisterna har här i riksdagen som enda parti krävt en successiv förkortning av arbetstiden till sex timmar per dag. Över etappmålet 7 timmar, som skall uppnås senast 1977, skall målet om sextimmarsdagen vara uppnått vid ingången av 1980-talet. Detta skall gälla alla. Redan tidigare, dvs. omedelbart, måste en sänkning av arbetstiden ske för vissa utsatta grupper av arbetare, underjordsarbetare och andra. I år har vårt partis motion behandlats och avslagits av de övriga partierna. Men vi kommer igen. Tiden arbetar för detta rättmätiga krav liksom en växande opinion ute i arbetslivet. Vad vi behöver är inte en massa positiva uttalanden om reformens nödvändighet, utan en beslutad plan för handling som stakar ut vägen för dess fulla ikraftträdande. En arbetstid om sex timmar per dag innebär en standardökning, då den kan medverka till att väsentligt höja det kvalitativa innehållet i vår tillvaro och öka möjligheterna till aktivitet på fritiden. Sex timmars arbetsdag måste bli en verklighet för alla, för män lika väl som för kvinnor, för de med minderåriga barn lika väl som för andra.

Herr talman! Vid kammarens behandling av konstitutionsutskottets betänkande angående den kommunala demokratin kom debatten även att röra sig om en intressant uppgörelse mellan företrädarna för mittenpartierna om den s.k. Hagaöverenskommelsens inverkan på den kommunala ekonomin. I det sammanhanget åberopades jag som någon sorts attentatsman mot den kommunala självstyrelsen, eftersom jag påstods — och påstås väl fortfarande på sina håll — ha presenterat ett förslag om borttagande av den kommunala beskattningsrätten. Så här säger man ”Ordföranden i kommunalekonomiska utredningen kastar in en brandfackla i skattedebatten, förslag om att kommunerna skall berövas sin beskattningsrätt, troligen en försöksballong — uppsänd med finansministerns goda minne.” Efter några dagar påstods det att jag skulle ha gjort avbön om kommunalskatterna. Ja, jag vet inte allt vad man hittade på i den i stort sett ilskna presskören. Jag känner behov av att närmare redogöra för de funderingar jag haft i den här frågan, eftersom jag anser att skatteproblematiken i vårt samhälle blir alltmer komplicerad ju längre det dröjer innan vi får en allsidig belysning av hela skattesystemet. Härvid kan, som jag ser det, inte kommunalskatten lämnas utanför — i varje fall inte alltför länge. Vad var det nu som hände och som utlöste en sådan intensiv och förvirrad debatt i press, i radio, vid landstingsmöten och i fullmäktigeförsamlingar? Ja, det var just i tider då man suttit och brottats med en på de flesta håll otillräcklig inkomst av skatt enligt den gamla skröpliga kommunalskattelagen, som de båda utdebiterande församlingarna — landsting och kommun -— har att rivalisera om. Och vid den remissdebatt som hölls vid mitt hemmalandstings höstmöte i förra månaden anförde jag några synpunkter rörande vårt skattesystem. Min framtidsbedömning i det långa perspektivet var en kritik mot och en oro för den brist på samordning som nu är rådande och som på sikt kommer att försvåra en nödvändig balans mellan ekonomisk tillväxt och skatter i vårt land. Jag var väl medveten om att många kunde ställa sig undrande inför mina funderingar. Jag räknar mig fortfarande som kommunalman, men jag har dristat mig till att framföra en del kritiska synpunkter på ”den heliga kommunala beskattningsrätten”. Före källskattesystemets införande i slutet av 1940-talet kunde skattebetalarna verkligen skilja på skatt till den egna kommunen och församlingen, landstinget och staten. Därefter har gränserna suddats ut, och det är säkerligen ett begränsat antal skattebetalare som verkligen sätter sig ner och studerar vart skattepengarna tar vägen. Skatteavdraget görs vid varje avlöningstillfälle under året, och när slutskattsedeln sedan kommer i december månad påföljande år är säkerligen intresset kon centrerat till frågan: Blir det pengar tillbaka eller har jag fått kvarskatt?- Jag tror inte att det är fel om jag påstår, att många vid sitt studium av slutskattesedeln blir överraskade. Skattedebatten rör sig ju mest om statsskatt, moms m.m. —- ”det som Gunnar Sträng belastar det svenska folket med”. Man är säkert inte medveten om hur stor del av skatten som går till landsting och kommun. Det är därför angeläget framhålla att ända upp till en inkomst av omkring 70 000 kronor är kommunalskatten större än den direkta statsskatten. Visserligen läses väl varje höst om den utdebitering som landsting och kommun fastställer, men det är förvisso inte alla som omsätter denna utdebitering i skattebelopp. Nu över till mina funderingar vid det åberopade landstingsmötet. I min egenskap av ordförande i kommunalekonomiska utredningen är det ganska naturligt att jag med oro ser på utvecklingen när det gäller ekonomi och skatter. Liksom alla andra statliga utredningar har vi fått direktiv för vårt arbete. Jag ser mig föranlåten att framhålla några av de ramar vi fått för begrundande. Jag gör det därför att förväntningarna på kommunalekonomiska utredningens resultat är alltför stora när man ser till de direktiv som utredningen har. Jag citerar då först vad finansministern har anfört i direktiven: ”De snabba ökningarna i kommunernas reala resursförbrukning och i skattesatser och bidragsanspråk utgör enligt min mening ett växande problem. På längre sikt framstår en fortsatt kommunal expansion av samma storlek som den under 1960-talets senare del som klart oförenlig med kravet på en balanserad samhällsutveckling. En fortsatt utveckling i samma takt kommer att i alltför hög grad beskära andra sektorers utvecklingsmöjligheter och även alltför kraftigt begränsa de privata hushållens köpkraft.

I anslutning till den första att-satsen vill jag erinra om att utredningen enligt direktiven har att pröva frågan om en begränsning av den kommunala beskattningsrätten, vilket ju förekommer i en del andra länder. Det har tydligen kommit som en överraskning för många, som ändå har påstått sig veta vad kommunalekonomiska utredningen sysslar med, att vi enligt direktiven har att pröva frågan om en begränsning av den kommunala beskattningsrätten. Vidare skall vi undersöka om det är möjligt att åstadkomma en effektivare avvägning mellan olika kommunala konsumtionsändamål och en för hela det kommunala området överbryggande utgiftsprövning. Vi vet alla hur det går till. Låt mig bara, herr talman, anföra ett exempel. I ett landstingsområde, där man hade ett långt framskridet projekt om utbyggnad av ett hundratal platser för långtidssjuka, ansåg sig landstinget av ekonomiska skäl inte kunna fullfölja den planen. Men endast några kvarter därifrån beslutade primärkommunen att bygga ett friluftsbad för ungefär 10 miljoner kronor. Skattebetalarna måste säga sig att det är riktigt att den kommunalekonomiska utredningen prövar huruvida en effektivare avvägning kan göras mellan olika kommunala konsumtionsändamål. Jag har ingenting emot friluftsbad, men vill bara med detta visa hur prioriteringen nu tyvärr ibland sker. I direktiven framhålls att den snabba landstingskommunala expansionen kan tänkas vara en följd av att huvudmannen-landstinget i stort sett för ett enda konsumtionsområde —- nämligen hälsooch sjukvården — tillerkänts självständig beskattningsrätt. Kommunalekonomiska utredningen kan aldrig komma förbi att pröva även den frågan. De som riktat kritik mot mina funderingar tycks inte ha läst direktiven för den kommunalekonomiska utredningen. Där finns sannerligen stöd för mina funderingar, men jag är, herr talman, angelägen att betona att det fortfarande endast är funderingar. Utredningen har ännu inte kommit så långt att den börjat bedöma just dessa frågor. Det är emellertid med de här förutsättningarna utredningen har att arbeta. Vår uppgift är att klarlägga vad som inträffar beträffande efterfrågeutveckling på de olika områden som har ett kommunalt huvudmannaskap. Vi måste ställa oss frågan: Vart bär det hän och hur kan utvecklingen styras bättre i fortsättningen? För många är lösningen förvånansvärt enkel. Genom en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun löses alla problem. Statsbidragen skall höjas eftersom det är riksdagen som pålägger kommunerna uppgifter. När jag talar om kommunerna menar jag givetvis även landstingen — alltså hela den kommunala sektorn. Vidare, säger man, beslutar riksdagen om ändringar i skattereglerna, vilket medför att det kommunala skatteunderlaget naggas i kanten. Den fråga jag har ställt mig är om det inte i framtiden kommer att framstå som nödvändigt att göra en total översyn av vårt skattesystem. Landstingsskatten har på tolv år ökat med 100 procent i landet, och den primärkommunala utdebiteringen har stigit med 34 procent. Kommunalskatterna uppgår nu till något över 25 miljarder kronor. Om statens bidrag till den kommunala verksamheten ökar mer och mer kan man fråga sig om det inte är rationellt att huvudparten av skatterna tas in på ett enda håll.

Förbundet har till sitt remissyttrande fogat en bilaga rörande effekter för kommunerna och landstingen av vissa skattereformer, nämligen slopande av folkpensionsavgiften och dess ersättande av arbetsgivaravgifter, slopande av sjukförsäkringsavgiften, ändrade grundavdrag och ändrade skatteskalor m.m. och dessa ändringars finansiering med arbetsgivaravgifter samt förslaget avseende neutral bostadsbeskattning. När man, herr talman, räknar fram slutsumman i Svenska kommunförbundets sammanställning till 1980 får man en fordran på staten på 3 360 miljoner! Jag kan inte hålla med förbundet på alla punkter i beräkningen. Den är osäker, och förbundet går ganska lätt förbi att det innebär fördelar för kommunen om en avtalsrörelse kan hållas på lägre nivå genom att skattereglerna ändras. Det här yttrandet visar emellertid påfrestningarna på den kommunala ekonomin — men även på staten om den brist Svenska kommunförbundet redovisat skall täckas helt genom ökade statsbidrag. Men kommunalpolitikern gör det alltför lätt för sig! Om staten nu för 1977 överför det där beloppet på 8 190 miljoner till landsting och kommuner betyder det att en motsvarande inkomstförstärkning behövs för staten. Var tar man de pengarna av skattebetalarna? Kanske genom en höjning av den 15-procentiga momsen? Den ger för innevarande budgetår drygt 15 miljarder. En procent på momsen innebär i runt tal en miljard. Man kan lätt räkna ut hur mycket det skulle behövas i momshöjning för att klara en räkning på 8 miljarder kronor, som kommunerna tydligen ställer ut. Entusiasmen för skattehöjningar här i riksdagen brukar inte vara det mest utmärkande draget för borgerliga politiker. Däremot finns så gott som alltid en benägenhet att driva en skattesänkningslinje — det är ju det klassiska vapnet gentemot oss socialdemokrater. Men då bortser de borgerliga politikerna från att man därmed helt tar bort eller minskar möjligheterna till statsbidrag till kommunerna. Jag har verkligen personlig erfarenhet av detta sedan jag under den senaste vintern satt dagar och nätter och diskuterade med hur många procent momsen skulle sänkas och under hur lång tid — 6 månader eller 5,5 månader — den lägre momsen skulle gälla. Jag tror mig inte vara alldeles ensam, när jag vågar påstå att en genomgripande skattereform måste komma till stånd, särskilt om en ifrågasatt successiv övergång till beskattning ”närmare produktionen” av förbrukning av energi och vissa råvaror kommer att förverkligas. Efter det att jag gjorde mitt lilla inlägg i vår landstingsdebatt har även positiva tongångar framkommit. Jag noterar med tillfredsställelse att LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen i sitt senaste nummer förordat en mera långsiktig och genomgripande förändring av skattesystemet, inbegripet kommunalskatterna. Av de mer än 40 statliga utredningar som under finansdepartementet är upptagna i årets riksdagsberättelse kan man påstå att bortåt en tredjedel sysslar med skatteproblem. I vissa fall är det detaljfrågor som måste utredas för sig, men flera stora utredningar — dit vill jag också räkna den kommunalekonomiska utredningen — har sig förelagda direktiv som verkligen tangerar varandra. I den s.k. Hagauppgörelsen sägs bl.a. följande: ”I samband med övervägandena om en varaktig skattereform bör företagsskatteutredningen pröva möjligheterna att förskjuta beskattningen från löneandelen i företagens kostnader till deras förbrukning av energi och eventuellt även knappa råvaror.” Många av dem som i dessa dagar talar om en beskattning av produktionen menar säkert något mera. De ser nog en framkomlig väg vara att beskatta produktionen i sådan omfattning att den direkta beskattningen av fysiska personer successivt skulle kunna minska och i det långa perspektivet kanske helt försvinna. Den produktionsskatten jämte konsumtionsskatter skulle bli den dominerande inkomstkällan för samhället. Det här är sannerligen ett komplicerat spörsmål. Men jag tror att någon gång kommer vi fram till den situationen — det kan ta längre eller kortare tid — att vi måste göra ett försök. Försöka duger, heter det. Jag tror att ett försök också kommer att bli nödvändigt. Att kommunernas självbestämmanderätt skulle försvinna om huvudparten av kommunens inkomster skulle utgöras av statsmedel är en överdrift. Kommunerna skulle då erhålla en klumpsumma och kan med denna och andra inkomster mera självständigt än nu klara sina uppgifter. Man kan också tänka sig en begränsning av den kommunala beskattningsrätten, att kommunerna skulla ha rätt att ta ut skatter för att finansiera det som de själva kallar den fria sektorn, medan det som man i kommunerna anser är helt styrt av staten också skulle kunna finansieras via statsbidrag. Klart är att en verksamhet enligt gällande lagstiftning måste finnas i varje kommun, men i övrigt borde ett sammanhållet skattesystem därutöver ge den kommunala sektorn möjligheter att påta sig uppgifter utan alltför många detaljföreskrifter från statsmakterna och centrala ämbetsverk. Det är alltså raka motsatsen till vad kritiker velat göra gällande, t.ex. de som i alla sammanhang talar om decentralisering och lokalsamhällen — vad nu det sistnämnda är för någonting! Om staten skall utöva beskattningsrätten och sedan transferera pengar till landsting och kommuner, kommer en bättre långtidsplanering än den nuvarande att krävas. Riksdagen måste se till den totala effekten av reformer och beslut, alltså även hur reformerna påverkar den kommunala ekonomin. För närvarande brister det väl emellanåt i de avseendena, men samtidigt måste också kommuner och landsting, när de fattar sina beslut, se hur besluten passar in i helheten, i relation till samhällets totala resurser. Det blir ohållbart i längden, om den kommunala sektorn, Nr 114 som nu, med jämna mellanrum skall komma till staten med ”efterräk Onsdagen den ningar. kåR | SKANE 6 november 1974 För den som är intresserad av dessa spörsmål kan jag nämna attkom= I munalekonomiska utredningen som ett andra delbetänkande troligen = Allmänpolitisk kommer att presentera en katalog över alla statsbidrag, små och stora, debatt i många fall med detaljföreskrifter som i hög grad begränsar kommu nernas handlingsfrihet. Vi kommer att där fullfölja ett arbete som har varit regeringens under senare tid, nämligen att söka rensa bort så mycket som möjligt av detaljföreskrifter. Som kammarens ledamöter förmodligen väl känner till, utgör skatterna ca hälften av kommunernas inkomster. Statsbidragen utgör ca 25 procent, och resten är övriga inkomster, av vilka avgifter utgör en betydande del. Av nationalbudgeten för året framgår att redovisningen av kommunernas skatteinkomster skiljer sig från nationalräkenskaperna på så sätt att bland skatterna har inräknats de skattebortfallsbidrag som staten fr.o.m. 1973 betalar till kommunerna som kompensation för effekterna av 1970 års skattereform. Nationalbudgetförfattarna har ansett att en sådan redovisning är att föredra, eftersom den enligt deras mening ger en mera rättvisande bild av såväl skatternas som statsbidragens utveckling. Jag delar inte den meningen. Även om man talar om skatteinkomster och inte kommunalskatteinkomster, måste det enligt min uppfattning vara riktigare att hänföra skattebortfallsbidragen till posten statsbidrag, ty det är just vad det är fråga om. Ju större dessa bidrag blir, desto viktigare är det att vi renodlar begreppen skatt enligt kommunalskattelagen och bidrag till kommunerna från staten, finansierade genom de olika inkomstkällor staten har. När finansministern i direktiven till kommunalekonomiska utredningen redogjorde för utvecklingen beträffande statens bidragsgivning till kommunerna, anförde han att vid 1950-talets början svarade bidragen för icke fullt 20 procent av de kommunala inkomsterna. År 1970 hade den andelen vuxit till inemot 30 procent. Finansministern ville emellertid påpeka att en väsentlig del av uppgången berott på bidragen till kommunerna i anledning av 1958 års ortsavdragsreform. Det är ett liknande förhållande nu när det gäller skattebortfallsbidragen med anledning av 1970 års skattereform. Räkna in dem i fortsättningen bland statsbidragen, för där hör de hemma! Herr talman! Så var det med den s.k. brandfacklan i skattedebatten. Jag väckte helt oavsiktligt en debatt som måhända kom för tidigt, men att en del av mina funderingar kommer att tas upp till allsidig prövning i en framtid, därom är jag övertygad.

Herr talman! I riksdagsdebatten för någon vecka sedan om den kommunala demokratin ställde herr Helén ett antal frågor som förutsattes bli besvarade vid detta tillfälle. Herr Helén har också i dag anknutit till dessa frågor, och jag vill gärna redovisa några synpunkter i anslutning härtill. I olika sammanhang och även här i kammaren har jag deklarerat att frågan om hur man fördjupar demokratin i kommunerna är en av de viktigaste kommunala frågorna i framtiden. Den kommunstruktur som tillkommit genom kommunindelningsreformen utgör enligt min mening en garanti för att medborgarna skall kunna ta ansvaret för viktiga samhällsfrågor genom kommunala beslut. Kommuner har skapats med goda möjligheter att aktivt medverka i regionalpolitiken och med större kraft än tidigare hävda medborgarnas krav och intressen. Men formerna för medborgarnas inflytande måste ständigt ses över i kommunerna, och det sker också i stor utsträckning. Det är en uppgift för utredningen om den kommunala demokratin att göra en mer samlad översyn av dessa frågor. Läget är ingalunda det att utredningens arbete har utgjort ett hinder för den kommunala demokratins fördjupning. Tvärtom har det redan i många kommuner tagits lovvärda initiativ, där uppslagen säkert många gånger har hämtats från delbetänkanden och rapporter som den statliga utredningen publicerat. Herr Helén har tagit fram några av de delfrågor som utredningen om den kommunala demokratin arbetar med. Det gäller t.ex. sådana frågor som lokala råd, kommundelsråd, kommunal folkomröstning, styrelser vid kommunala institutioner och boendedemokrati. De är alla aktuella i den kommunala debatten. Det är tillfredsställande att vi har fått en bred diskussion om de kommunaldemokratiska frågorna. Det rör sig här om svåra och samtidigt så väsentliga frågor att alla goda uppslag bör prövas seriöst. När det gäller möjligheterna att få till stånd en vidgad medverkan kan man tänka sig många olika vägar. En åtgärd och sannolikt den viktigaste är att förbättra arbetsförutsättningarna för de politiska partiernas och folkrörelsernas lokala föreningar. Andra uppslag som diskuterats är att inrätta lokala distriktsnämnder även inom andra sektorer än de sociala. Inrättandet av övergripande kommundelsorgan, s.k. kommundelsråd, har diskuterats i olika sammanhang. I några kommuner har man inrättat sådana organ. Men man kan tänka sig flera olika alternativ med avseende på organens uppgifter och befogenheter. En annan intressant idé är att man inrättar lokala nämnder för olika kommunala institutioner och anläggningar. Syftet med det skulle vara att ge ett stort antal människor ett direkt inflytande över en praktiskt betonad del av den kommunala verksamheten. Ett antal kommuner har också påbörjat försöksverksamhet på detta område. Utredningen om den kommunala demokratin prövar dessa och andra vägar som syftar till att fördjupa den kommunala demokratin. Förslag kommer att framläggas i utredningens huvudbetänkande under första halvåret 1975. Och som jag tidigare redovisat kommer förslag i anledning därav att föreläggas 1976 års vårriksdag. Väljarna kommer alltså såsom herr Helén begärt att få besked till 1976 års valrörelse. Mot den bakgrunden kan jag inte finna skäl till att riksdagen nu binder sig för olika åtgärder i detalj. Det kan inte vara en lämplig behandling av den utredning som fått uppdraget att överväga dessa frågor och heller inte av de remissinstanser som sedan skall yttra sig över utredningens förslag. Sedan vill jag också varna för tron att det här skulle finnas några enkla lösningar som i ett slag skulle medverka till att fördjupa den kommunala demokratin. Någon trollformel av det slaget tror jag inte att vi skall vänta oss att finna. Det är därför värdefullt om man i kommunerna kan pröva sig fram på olika vägar för att rädda medborgarnas inflytande. Det kommer att krävas ett tålmodigt och engagerat arbete. Det bör vidare vara vår strävan att skapa sådana lösningar som inte tvingar kommunerna in i vissa arbetsformer. De lokala förutsättningarna växlar, och det måste man ta hänsyn till. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är hur vi skall få de s.k. informationssvaga grupperna att medverka mera. Det finns tecken som tyder på att det i det moderna industrisamhället finns en utstötningsmekanism, som skapar nya skikt bland medborgarna. Vi talar om de utstötta, de utanförstående och menar då grupper som har en sämre social situation och en sämre standard än övriga grupper. Men karakteristiskt för dessa grupper är också att de saknar medinflytande över sin dagliga miljö. Om man räknar in dem som inte deltar i politiska aktiviteter eller i annan samhällelig verksamhet, kan en mycket stor del av medborgarna tyvärr betraktas som utanförstående. Det finns de som tycks mena att demokratins problem till stor del har att göra med aktionsgrupper och byalag. Det finns även de som ser dessa grupper som ett hot mot demokratin. Ibland kan grupper av det här slaget naturligtvis upplevas som besvärande om det är fråga om en snäv intressebevakning från grupper som redan är gynnade. Men under benämningen aktionsgrupper återfinner vi också många idealistiskt arbetande, ungdomar och andra, som sett som sin uppgift att göra oss uppmärksamma på miljöriskerna i industrisamhället. Oavsett vilka bevekelsegrunder som ligger bakom är det naturligt att de förtroendevalda ställer upp och lyssnar. Alla skall ha möjligheter att framföra sina synpunkter i en demokrati. Det ankommer sedan på de förtroendevalda att göra en sammanvägning av synpunkterna. Ur demokratisk synvinkel består svårigheterna i att de som återfinns i dessa grupper i många fall är de som redan har goda förutsättningar att göra sig hörda. Där återfinns ofta de som har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, de som vet hur man agerar politiskt gentemot beslutsfattarna. Därför är det ytterst angeläget att vi också får fram synpunkter från dem som inte reagerar spontant. Jag menar att detta i själva verket är en kärnfråga för den kommunala demokratin. Det är klart att man genom administrativa och organisatoriska lösningar allmänt sett kan utvidga insynen och den kommunala debatten. De möjligheterna skall vi naturligtvis ta till vara. Men när det gäller problemet att finna vägar för de ”informationssvaga” måste vi främst satsa på de politiska partierna och andra folkrörelser. Vi har i vårt land fördelen av att ha levande folkrörelser som på basplanet når ut till en mycket stor del av medborgarna. Genom att stimulera folkrörelsearbetet ytterligare skulle vi kunna få många flera att medverka i samhällsarbetet. I folkrörelserna sammantaget finns en enorm resurs när det gäller att fördjupa demokratin i vårt land. Samhällets åtgärder bör alltså anpassas så att man tar till vara det engagemang för en idé och en målsättning som där finns. Personligen anser jag också att vi måste pröva om inte folkrörelserna i större utsträckning skulle kunna ansvara för uppgifter som under de senaste decennierna i hög grad kommit att handhas av kommunerna. Efter många års verksamhet inom folkrörelserna vet jag hur mycket tid och vilka uppoffringar människor är beredda att göra för en idé som de tror på. Jag är säker på att andra som har anknytning till folkrörelserna, oavsett vilka de är, har samma erfarenhet. Under de senaste decennierna har vi dock kunnat iaktta hur uppgifter som tidigare till stor del sköttes av folkrörelserna har förts över på samhällets organ. Många gånger har det naturligtvis funnits rationella skäl för en sådan ordning. Men jag menar att vi nog bör överväga om detta är en önskvärd utveckling. För egen del skulle jag gärna se att vi gav folkrörelserna ett ökat ansvar, för därmed skulle vi väsentligt också förstärka den kommunala demokratin. Med hänsyn till det stora intresse som alla partier visar för de kommunala demokratifrågorna tror jag att vi kan utgå ifrån att vi gemensamt inför 1976 skall kunna ta ett rejält steg mot en fördjupad kommunal demokrati. Ett steg som innebär att vi ger kommunerna ökade möjligheter att pröva olika former för att skapa kontakt mellan väljare och förtroendevalda. Men ett steg som också innebär att vi förstärker den kommunala demokratins lokala förankring, prövar åtgärder för att ge de informationssvaga grupperna delaktighet när det gäller att lösa kommunala uppgifter och där vi alla tar ansvaret för en vitalisering av den representativa demokratin genom en ökad partiaktivitet i kommuner och ute i olika kommundelar. Jag förutsätter att vi också skall kunna samlas kring åtgärder, som bygger vidare på den starka folkrörelsetradition vi har i vårt land. Vi är beredda, herr Helén, att seriöst pröva varje konkret förslag som syftar till en fördjupning av den kommunala demokratin. I den prövningen skall vi också lägga in omsorgen om vår representativa demokrati och en effektiv kommunal organisation. Det är bra att vi alla är beredda att arbeta för en fördjupning av den kommunala demokratin. Den är Nr 114 inte dålig, men det är önskvärt att den kunde bli bättre. Onsdagen den å 6 november 1974
edan Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att kommunministern har — Allmänpolitisk tagit detta tillfälle till en debatt i ett viktigt ämne. Jag är också glad debatt över att talmannen har gjort det möjligt, trots att det inte föreligger någon formell interpellation. Det är ett mycket diplomatiskt svar som kommunministern har lämnat, och han behåller egentligen en nästan fullständig handlingsfrihet. Jag kan förstå om det ansvariga statsrådet inte ens med en viljeyttring vill föregripa en sittande utredning som sorterar under honom själv. Det gör emellertid att jag fortfarande känner mig en aning osäker om hur energiskt statsrådet kommer att driva den här frågan. Om jag inte kände mig övertygad om att statsrådets upplevelser i det idoga småländska var dagsarbetet har gett honom en känsla för att saker och ting skall hända, skulle jag kanske vara litet mera orolig. Men jag tror att dessa konkreta upplevelser på ett litet kommunalkontor och även i en större kommunal förvaltning gör att kommunministern verkligen har klart för sig hur farligt det är att många människor i en allt större kommun =— det är ju sådana det är fråga om nu — verkligen upplever sig stå på avstånd från de verkliga beslutsfattarna utan att ha en chans till påverkan när det gäller sin egen vardag. Jag litar alltså tills vidare mera på den goda karaktären hos kommun ministern än på vad han här har sagt. Det är nämligen tydligt att hans tidtabell är sådan att ett riksdagsbeslut kommer mycket sent och gör det svårt att i 1976 års valrörelse till fullo behandla dessa frågor i deras praktiska tillämpning.

Jag hoppas att åt minstone en sådan viljeyttring kan komma utan att den strider mot eti ketten i utredningsarbetet. Sedan delar jag helt kommunministerns uppfattning att det inte finns någon trollformel, ingen enkel lösning som med ett slag gör att alla medborgare i en kommun känner att de kan vara med och bestämma. De lokala förutsättningarna i kommuner som består av åtta till tio gamla, mindre kommuner avviker ju starkt från förutsättningarna i tätortskom muner som Stockholm och Göteborg, vilka mycket länge har haft flera hundra tusen medborgare. Men det är framför allt i dessa jättestora kom muner som det är så angeläget att kunna göra någonting. Nu har man i Göteborg tvingats gå vägen över kommundelsråd, som är utsedda av fullmäktige, i stället för att låta medborgarna själva få välja dessa. Jag 93 hoppas att kommunministern i princip anser det vara bättre med direktvalda företrädare. Då finge man ju också ett uttryck för den politiska viljan och sammansättningen i respektive kommundel. Det är nämligen inte alls säkert att den överensstämmer med vad som gäller i den stora kommunens fullmäktige. Jag överlåter åt herr Molin, som kommer efter mig på talarlistan, att mera i detalj gå igenom hur detta tidsmässigt skall kunna klaras så att både utredningen, remissinstanserna och riksdagen kan ta ställning.